Herr talman! Politikens viktigaste uppgift i alla lägen är att prioritera, att se till helheten och att göra de avvägningar som man finner riktiga och lämpliga utifrån varje situation, med utgångspunkt i de värderingar vi har som politiker och politiska partier. Ingen av oss kommer ifrån de avvägningar som måste göras i varje situation. När jag lyssnar till Gudrun Schyman uppfattar jag det som om Sveriges nuvarande ekonomiska situation över huvud taget inte existerar för henne, som om vi hade en sjö att ösa ur och bara kunde skyffla in pengarna i kommunerna. Så är inte fallet. Det är precis tvärtom. Sverige har inte varit i en sådan utsatt situation på mycket länge som den vi är i precis nu. Den avgörande frågan är hur vi skall kunna få tillbaka den tillväxt som vi måste ha om vi inte skall tvingas att driva politik enbart med omprioriteringar, vilket är fallet i det läge vi befinner oss i just nu. Jag vill också erinra om att när skattestoppet utformades var det utifrån utgångspunkten att kommuner och landsting skulle kunna växa med en volymprocent. Det var de förutsättningar som då skapades. Sedan dess har tillväxten avtagit väsentligt mer än de prognoser som gjordes upp i det sammanhanget. Därför är jag övertygad om att situationen är betydligt allvarligare för kommuner och landsting, precis som för staten, av det skälet att det inte tillkommer några pengar. Tillväxten har praktiskt taget stannat upp helt och hållet. Därför är inte huvudfrågan varifrån vi skall ta pengarna för att kunna fortsätta att bygga ut kommuner och landsting i dessa viktiga avseenden, utan den är hur vi skall rädda det vi har och hur vi skall få tillbaka en ekonomisk tillväxt, som ger oss det handlingsutrymme som vi allesammans vill ha för att lösa svåra sociala problem framöver. Jag ser fram emot diskussionen kring de åtgärder som vi måste ta till för att vända ekonomin på rätt köl igen och vänsterpartiets deltagande i den diskussionen. Ingen av oss kan trolla fram dessa resurser. Vi måste ta in dagens realiteter i sammanhanget. Får jag, herr talman, erinra om att mitt uppe i denna svåra situation fortsätter utbyggnaden av barnomsorgen, och resurserna inom hemtjänsten fortsätter att växa. Det är inte tillräckligt. Det finns fortfarande stora behov som inte är tillgodosedda, men det är alldeles fel att påstå att utvecklingen går baklänges. Resurserna växer, Gudrun Schyman. Mot den bakgrund som ekonomin ger kommunerna tycker jag att de faktiskt gör ett bra jobb. 30 000 platser inom barnomsorgen är det mesta som kommunerna någonsin har byggt ut. Visar sig den siffran riktig i de definitiva beräkningarna, tycker jag att kommunsektorn har gjort en verklig prestation. Jag menar också att det finns svåra problem inom denna sektor, t.ex. de otillfredsställa behov vi har inom äldreområdet. Där har jag pekat på de möjligheter som den reform ger, som regeringen har lagt på riksdagens bord. Men också inom individ och familjeområdet, för utsatta barn och ungdomar, måste vi göra mer. Det innebär att vi måste använda de resurser vi har inom området bättre, men vi måste också genom omprioriteringar tillföra resurser för att ge utsatta barn och ungdomar ett bättre skydd än de har i dag.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att vi är inne i en väldigt svår prioriteringsdiskussion. Det håller jag med Bengt Lindqvist om. Men jag ställde frågan: Vem skall göra prioriteringarna? Var skall debatten föras? Jag menar att den politik som regeringen konsekvent har bedrivit under hela 80 talet, genom att dra in statsbidrag, genom att på olika sätt begränsa kommunernas möjligheter att finansiera sina verksamheter, har gett oss den situation som vi står i i dag, att kommunernas ekonomi är ganska dålig. De har kunnat klara detta genom att hålla nere lönerna inom den offentliga sektorn under 80-talet. De har kunnat klara det genom att sälja ut fastigheter och verksamheter. De har tagit av de reserver de har haft. I dag är det ganska barskrapaat ute i kommunerna. Samtidigt bedriver regeringen en politik som innebär att man lägger mer och mer ansvar på kommunerna, vilket innebär att de måste ha pengar till denna verksamhet. Men samtidigt som man lägger på kommunerna mera ansvar begränsas kommunernas möjligheter att finansiera verksamheten. Det innebär att staten bestämmer att kommunerna skall göra mer och att kommunerna själva får avgöra på vilka områden de skall göra mindre. Jag är inte säker på att de grupper som Bengt Lindqvist och jag värnar om -- de svaga i samhället, de som är mest beroende av vår välfärdspolitik och av statens stöd i form av socialförsäkringar och en aktiv familjepolitik -- är de som får del av pengarna när kommunerna gör sina prioriteringar. Det blir en mycket märklig situation. Jag tror att Bengt Lindqvist är medveten om att man på socialbyråerna använder mycket av tiden åt att räkna pengar och göra upp budgetar. Man tar fram budgetunderlag, fattar budgetbeslut och gör budgetuppföljningar. Snart sagt varenda tjänsteman håller på med siffror i stället för att bedriva en verksamhet. Detta sker av tvång och nödvändighet, eftersom de lokala politikerna har ålagt dem dessa uppgifter. De grupper som jag här talar för får mindre bidrag, och de blir tvungna att överklaga i högre instans för att få de bidrag som de har rätt till och det stöd som de är lagligen berättigade till. Vi kommer in i en process där bara de starkaste kan göra sig hörda och få sina behov tillgodosedda. Jag tror att Bengt Lindqvist är mycket medveten om den här utvecklingen. Vi såg ett konkret bevis på den utvecklingen på det seminarium som vi båda deltog i. Bengt Lindqvist utlovade där att vi skulle göra någonting för att uteliggarna skall få någonstans att sova om nätterna. På vilket sätt skall det ske? undrar jag. På vilket sätt skall man tillföra dessa svaga grupper pengar? På vilket sätt skall de kompenseras för de ökade avgifterna och för de minskade löner som det i praktiken är fråga om. Detta måste vara en uppgift för regeringen, som har ansvaret för skattepolitiken. Dessa uppgifter kan kommunerna inte ta sig an, för då hamnar vi snett.
Herr talman! Gudrun Schyman och jag är överens om en sak, nämligen att man i dag inte kan lägga på kommunerna fler uppgifter utan att kommunerna samtidigt får de ekonomiska förutsättningarna härför. Genom regeringens förslag på äldreområdet överför vi till kommunerna de resurser som det nya åtagandet kräver. Dessutom tillskjuter vi pengar för att förändringen skall kunna ske så smidigt som möjligt och för att det nya arbetetssättet skall få en bra start. Det nya arbetssättet innebär att en huvudman förfogar över resurserna på ett mer samlat sätt. Jag är övertygad om att detta blir ett exempel på hur man kan använda resurserna så att man får ut mer av dem. Det är detta som är det spännande med den reformen. På samma sätt arbetar vi för att skapa förutsättningar för förändringar i den kommunala verksamheten som ger mer reformer för pengarna -- om uttrycket tillåts. Vi har så frågan om de allra mest utsatta -- uteliggarna, som Gudrun Schyman och jag träffade vid en mycket spännande konferens. Jag är den första att erkänna att jag är bekymrad över den utveckling som 80-talet har medfört på det området. Vi kan se hur trycket inom sådan kommunal verksamhet som har ett starkt stöd från en bred allmänhet -- barnomsorgen och kanske framför allt äldreomsorgen -- har tvingat kommunerna att använda huvuddelen av sina resurser på dessa områden. De allra svagaste grupperna -- de är inte stora men de är illa ute -- kommer därför i dag i kläm. Det är viktigt att vi får en öppen och ärlig debatt om dessa gruppers situation. Jag tror för min del inte att det här handlar om några stora resurser utan mer om vilka insatser vi gör för att nå fram till dessa grupper och kunna ge dem den rehabilitering och det skydd som de har rätt att ställa anspråk på. Det socialbyråprojekt som socialstyrelsen nu har rapporterat till socialdepartementet innehåller många intressanta och spännande uppslag till ett annat arbetssätt. Det handlar framför allt om frågan huruvida våra socialbyråer arbetar med de mest väsentliga sakerna och på det mest effektiva sättet. Jag tror att socialarbetarna själva gärna vill delta i ett utvecklingsarbete som riktar uppmärksamheten på de väsentliga problemen. Till dessa hör naturligtvis det som vi just nu diskuterar.
Herr talman! Att man som man gör i dag lägger fler uppgifter på kommunerna ställer vi oss väldigt kritiska till i dagens läge med finansiella kriser inom både kommuner och landsting. Vi återkommer med synpunkter på den frågan i våra motioner med anledning av propositionen om äldreomsorgen. Vi är inte överens med regeringen om att det bästa sättet att i dag utnyttja pengarna på är att genomföra en stor omorganisation. Vi anser att pengarna i stället bör läggas på verksamheten. Problemen inom vård och omsorgssektorn är inte organisatoriska. Det handlar inte om huvudmannaskapet utan om pengar och inte minst om personalpolitiken. Det handlar om hur vi genom ordentliga löner kan se till att vi får personal till dessa verksamheter. Det är ett jättelikt problem, eftersom lönerna släpar efter. När personalen nu begär rimliga löner, får man till svar att verksamheterna i så fall får läggas ned. Detta är en mycket stor konflikt. Jag tycker också att det vore bra om Bengt Lindqvist började tala om den offentliga sektorn, t.ex. om barnomsorgen och äldreomsorgen, som produktiva verksamheter och inte som improduktiva. Det handlar inte om improduktiva investeringar utan om investeringar som gör att satsningar inom industrin och näringslivet i övrigt blir möjliga. Har vi ingen barnomsorg, har vi heller inga kvinnor som kan arbeta. Har vi ingen äldreomsorg, har vi inte heller kvinnor som kan arbeta. Det är kvinnorna som blir hemma i dessa lägen. Vi behöver arbetskraft om vi skall kunna investera och få alla hjulen i gång, något som man ju är så intresserad av. Detta hänger ihop, och man kan inte tala om det ena som improduktiv verksamhet och om det andra som en produktiv. Jag vänder mig mot ett sådant synsätt. Jag tycker att det är bra att Bengt Lindqvist vill ha en öppen och ärlig debatt om dessa frågor, så att de svagaste och mest utsatta grupperna inte halkar efter. Jag kan hålla med om att det kanske inte är fråga om så många människor, men behandlingen av dessa grupper är representativ för hur vi behandlar de svagaste i samhället. Detta är ett uttryck för de värderingar som styr i samhället i dag. Att man under så lång tid har negligerat de mest utsatta grupperna tyder på en värdeförskjutning i samhället. Man börjar diskutera i termerna att folk faktiskt får skylla sig själva och att vi även inom vård och omsorg måste investera i de personer som det är lönande att investera i. Därmed anser jag att man tagit över ett marknadsekonomiskt lönsamhetstänkande på områden där detta faktiskt inte alls hör hemma. På dessa områden skall det humanitära, jämlikheten och solidariteten vara vägledande. Till socialstyrelsens projekt får jag återkomma, eftersom min taletid nu är slut.

Herr talman! Margó Ingvardsson har frågat mig vilka initiativ regeringen kommer att ta för att stödja de föräldrar som inte får daghemsplats och om vad regeringen kommer att göra åt kommunernas 18-månadersregel. Beslutet om barnomsorgens utbyggnad fattades av riksdagen redan år 1985. Beslutet innebar att alla barn över ett och ett halvt år som så önskade skulle beredas plats i daghem eller familjedaghem eller i annan form av förskoleverksamhet beroende på behov eller önskemål. I propositionen underströks att denna åldersgräns inte innebar att kommunerna befriades från sitt ansvar för omsorger för barn under 18 månaders ålder. Bakom detta beslut stod även Margó Ingnvardssons eget parti. Regeringens avsikt är att bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Senast kom detta till uttryck i den nyligen avgivna regeringsförklaringen, där statsministern framhöll: ''Det är angeläget att fortsätta utbyggnaden av föräldraförsäkringen. När reformutrymme föreligger har denna reform högsta prioritet.'' Det är således inte riktigt att avdragen för fackföreningsavgiften prioriteras framför föräldraförsäkringen. Barnomsorgens utbyggnad fortsätter.

En sammanställning som socialstyrelsen gjort av kommunernas preliminära statsbidragsansökningar visar också att det mellan år 1989 och år 1990 har beretts plats för ytterligare ca 30 000 barn inom heldagsomsorgen. Om dessa uppgifter bekräftas också vid den slutliga sammanställningen är det ett nytt rekord för utbyggnaden som visar att kommunerna gör allt för att uppnå det av riksdagen fastlagda utbyggnadsmålet. Vissa uppgifter från kommunerna tyder också på att det under senare tid blivit lättare att rekrytera personal till den kommunala barnomsorgen. Om denna tendens fortsätter skulle åtskilliga platser tillkomma i redan existerande men stängda eller inte fullt utnyttjade daghem. Även om de olika alternativa daghemsformerna totalt sett svarar för en begränsad del av barnomsorgen, har utbyggnaden av alternativa daghem varit stor under senare år. Regeringen har nyligen föreslagit ytterligare ökade möjligheter till utbyggnad av den alternativa barnomsorgen i propositionen om statsbidrag till s.k. personalkooperativa daghem och fritidshem. En förhoppning är att detta förslag skall kunna medverka till att utbildad personal stannar kvar i eller t.o.m. återkommer till barnomsorgen. Möjligheter till en bra och utvecklande fortbildning är viktig för att personalen skall vara kvar i sitt yrke. Som bekant finns särskilda medel för personalens fortbildning avsatta inom statsbidragsramen. Svenska kommunförbundet har på socialdepartementets uppdrag genomfört en undersökning om fortbildningsmedlens användning i kommunerna. På grundval av denna kommer departementetet och förbundet att under vintern inleda en dialog med samtliga kommuner om fortbildningens framtida inriktning och om dess värde för en kvalitativt bra barnomsorg. Aktionsgruppen för barnomsorg tillsattes i våras för att i nära samarbete med kommunerna inventera möjliga åtgärder för att snabbt bygga ut och förbättra situationen i barnomsorgen. Jag gör den bedömningen att aktionsgruppens existens i sig varit av betydelse för utbyggnaden av barnomsorgen. I sitt betänkande Förskola för alla barn 1991 -- hur blir det? lägger gruppen fram olika förslag till åtgärder. Dessa förslag är nu föremål för prövning inom socialdepartementet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation och precis som statsrådet skall jag också titta tillbaka på riksdagsbeslut. Först har vi 1985 års beslut om en utbyggnad av barnomsorgen till 1991 att omfatta alla barn över ett och ett halvt år. Det är klart att mitt parti och jag stödde det beslutet, eftersom vi såg det som ett minimibeslut. Men vi uttalade också en oro för att detta beslut skulle kunna användas så att barnomsorgen blev stängd för barn under ett och ett halvt år. Eftersom det tydligt i propositionen uttalades att beslutet inte fick användas på det sättet lät vi oss dock nöja med det beslutet. Det andra beslutet som gäller barnomsorgen är det beslut riksdagen fattade 1989, ett principbeslut om en utbyggnad av föräldraförsäkringen i tre etapper. Mitt parti inte bara stödde beslutet om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Jag vill påstå att vi verkligen jagade på regeringen för att få till stånd ett sådant beslut. Så kom krisen i våras, den första krisen i deen svenska ekonomin. Det var då ett stort underskott i bytesbalansen och problem med överhettning på arbetsmarknaden, dvs. brist på arbetskraft. Man fruktade att detta skulle leda till krav på höga löneökningar och en ökande inflation. Som ett motdrag svarade regeringen med att dra tillbaka förslaget om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Jag vet att Bengt Lindqvist motsatte sig detta. Jag skall inte anklaga honom personligen, men jag anklagar regeringen för att den gjorde en större eftergift åt folkpartiet än den var villig att göra åt föräldrarna. Min interpellation är alltså en fråga: Vad gör vi nu i den situationen som råder i dag? Kommunerna klarar inte utbyggnaden av barnomsorgen till 1991, och regeringen har misslyckats med att bygga ut föräldraförsäkringen. Situationen i en del kommuner är alltså den att man inte bara har misslyckats med att bygga ut barnomsorgen och att man har fattat beslut som innebär att barn under ett och ett halvt år över huvud taget inte kan komma i fråga för en plats på dagis. Vad gör föräldrarna då i det här glappet mellan föräldraförsäkringen och barnomsorgen? Jag får inget svar på den frågan som jag ställde i min interpellation. Bengt Lindqvist hänvisar till att regeringen har för avsikt att bygga ut föräldraförsäkringen, och det är givetvis väldigt bra. Men den intressanta frågan är när den här utbyggnaden kommer att ske. Han hänvisar vidare till att man skall ge statsbidrag till kooperativa daghem, och det kan kanske vara bra. Jag måste säga att det här inte är alldeles odiskutabelt. Det är svårt för de föräldrar som inte är starka nog att ställa upp på den kooperativa daghemsformen. Det enda konkreta kommer på slutet där Bengt Lindqvist hänvisar till att det finns en aktiongrupp för en utbyggnad av barnomsorgen och att bara dess existens skulle vara bra för barnomsorgens utbyggnad. Jag testade det här svaret på en mig själv närstående nybliven mamma och sade: Duger det här som svar till alla som är utan daghemsplats? Då sade den unga kvinnan mycket rappt: Ja, tala om var aktionsgruppen finns och fråga från vilken dag de kan ta hand om lilla Magdalena. Jag tror att många föräldrar skulle svara på det sättet. Det finns fortfarande ingen lösning på vad man gör i detta glapp. Jag skulle vilja veta: Hur många kommuner är det som har tagit den här 18 månadersgränsen? Jag vet åtminstone två, den ena är Tyresö och den andra är min egen kommun Sundbyberg, men enligt aktionsgruppens rapporter så finns det kommuner som har satt en högre åldersgräns än 18 månader och detta lär enligt uppgift inte vara ovanligt.

Herr talman! Även jag skulle vilja pressa statsrådet Bengt Lindqvist litet mera på hur man tänker om problemet barnomsorg för barn under 18 månader. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger i sitt interpellationssvar, att riksdagen 1985 i sitt beslut om utbyggnad av barnomsorgen sade att kommunerna inte fråntogs sitt ansvar för barnomsorg för barn under 18 månader. Men av det som vi har hört från socialdemokraterna därefter om barnomsorg, tycker jag att det framgår att regeringen inte har ambitioner att det skall finnas tillgång till barnomsorg för barn under 18 månader. Lindqvist talar om, försökte få gehör för tanken att man måste arbeta för att det skall finnas barnomsorg för barn under 18 månader fick hon ingen respons alls från de socialdemokratiska ledamöterna. Det finns i hennes reservation en markering att hon ensam slog vakt om möjligheten till barnomsorg för barn under 18 månader. Det finns inom socialdemokratin en lång tradition, från utopsocialismen över Alva Myrdal, socialdemokratiska kvinnoförbundet och fram till dagens socialdemokrater, att man har en föreställning om hur barndomen exakt skall se ut. Jag tycker att den bild vi får från socialdemokraterna är att den goda barndomen sönderfaller i två skarpskurna faser, först en fas upp till 18 månader då barnet skall vara hemma hos endera av sina föräldrar och sedan en fas efter 18 månader då det skall gälla barnomsorg för alla barn. Jag har mycket svårt för den här idéen att det skall finnas en så klart tudelad barndom som skall passa alla barn. För dagen tycker jag det är intressant att diskutera den första delen av den tudelade goda barndomen. Är det verkligen så, Bengt Lindqvist, att alla föräldrar skall vara hemma till det barnet är 18 månader? Jag tror att en hel del mammor och pappor vill ha barnomsorg långt innan barnet har passerat 18 månadersgränsen. Jag menar att den möjligheten måste finnas. Därför är jag så besviken över att socialdemokraterna tycks ha gett upp tanken att det skall finnas barnomsorg för barn under 18 månader. Jag skulle vilja ha ett förtydligande på den här punkten. Vilka ambitioner finns det? När ni diskuterar hur målet skall kunna nås så verkar det hela tiden som om ni ser 18 månader som den lägre gränsen för barnomsorg. Men riksdagens beslut innebar något helt annat, som vi har hört. Sedan vill jag gärna ge Bengt Lindqvist tillfälle att kommentera en fråga som har varit uppe i debatten de senaste dagarna, och det är frågan om vart barnomsorgens förlorade miljarder har tagit vägen. Förra veckan hade vi en diskussion här i kammaren där jag bad Maj-Inger Klingvall att förklara vart de 5 miljarder kronor har tagit vägen som regeringen har tagit in under de senaste tre åren i barnomsorgsavgifter men inte har betalat ut i statsbidrag till barnomsorg. Dessa 5 miljarder hade räckt till tre års statsbidrag till barnomsorg för hela den nuvarande kön på 50 000 barn. Det vore intressant att få höra vad regeringen har gjort av dessa 5 miljarder.
Herr talman! Jag välkomnar den här debatten om hur vi skall lösa frågorna för barn under 18 månader när det gäller rätten till barnomsorg. Systemet var ju tänkt så att föräldraförsäkringen skulle ge en trygghet under de första 18 månaderna och från den artonde månaden och uppåt så skulle det finnas en rätt för barnet till barnomsorg. Samtidigt har vi gång på gång framhållit att det måste finnas flexibilitet i det här systemet och så är ju också föräldraförsäkringen uppbyggd. Föräldrarna skall kunna använda den rörligt och efter den egna situationen. Det måste betyda att i ett fullt utbyggt system skall man både kunna börja arbeta tidigare och täcka en nedsatt arbetstid med föräldraförsäkringen och kunna använda föräldraförsäkringen på heltid fram till den artonde månaden. Vi har ännu inte nått fram till det avgörande ögonblicket då de här båda systemen är fullt utbyggda. Jag skall ge ett erkännande både till Gudrun Schyman och Daniel Tarschys och säga att det finns en oklarhet. I det ögonblick då vi lagstiftar, om vi nu väljer den vägen att befästa föräldrars rätt till en plats i barnomsorgen, så måste vi ta ställning till en tidpunkt och då kommer naturligtvis hela diskussionen om hur rätten skall se ut, hur möjligheterna skall se ut och vilka förhållanden som skall finnas för att man skall få barnomsorg dessförinnan. Då vill jag påminna om, vad jag tror att vi är överens om alla tre, att vi självfallet har den sociala förturen som ger rätt till barnomsorg redan tidigare. Men jag tror också att vi är överens om att detta inte räcker, utan att vi i denna uppläggning måste ha möjligheter för de föräldrar som vill utnyttja föräldraförsäkringens flexibilitet att också göra det. Samtidigt skall man veta vilka anspråk man har rätt att ställa på samhället och när den egna rätten till barnomsorg faktiskt inträder. Det finns alltså oklarheter och min avsikt är att vi skall nå den fulla utbyggnaden när vi som jaga hoppas snart får ekonomiskt utrymme. Dessa båda resurser i barnfamiljernas situation är ännu inte fullt utbyggda och det är naturligtvis det största problemet i deras situation. Men det finns oklarheter och vi måste återkomma, det vill jag gärna ha sagt.
Herr talman! Ja, nog är det oklart alltid. Det kan vi nog vara överens om och jag tycker t.o.m. att det finns en motsättning i det Bengt Lindqvist säger. Han säger att det var tänkt att föräldraförsäkringen skulle räcka till 18 månader och sedan skulle daghemmen ta vid från 18 månader. Men Bengt Lindqvist har ju nyligen sagt att det var aldrig tänkt så, utan man skulle kunna få komma till daghem före 18 månadersgränsen. Jag uppfattade att när vi tog beslutet om föräldrarförsäkringens utbyggnad, det här principbeslutet 1989, så kom det lite hastigt just för att man precis hade insett att kommunerna inte skulle klara daghemsutbyggnaden till 1991. Därför var man tvungen att ha en lösning så att man inte skulle gå från en nödsituation till en direkt kris. Bengt Lindqvist lyckades inte förhindra att den här krisen uppstod eftersom regeringen drog tillbaka förslaget om att bygga ut föräldraförsäkringen. Jag vill, även om jag vill vara försiktig med ord, påstå att det för många småbarnsföräldrar nu är en ren katastrofsituation. Föräldrapenningen är slut vid 15 månader. Ja, egentligen är den slut vid 12 månader, eftersom man under de sista tre månaderna egentligen bara har garantibeloppet på 60 kronor, och det kan man inte överleva på. Man får i denna situation i vissa kommuner heller ingen daghemsplats, eftersom de har en artonmånadersgräns. Vad gör man i denna situation som förälder? Det enda som finns att tillgå är socialhjälp, och det är faktiskt många som har väldigt svårt för att tänka sig den utvägen. Jag måste därför upprepa min fråga. Det är regeringen som har försatt föräldrarna i den här situationen, och nu måste regeringen tala om vad föräldrarna skall göra. Skall de ta socialhjälp? Eller skall vi här i riksdagen tala om för kommunerna att det strider mot riksdagens beslut att införa en artonmånadersgräns? Jag kan tänka mig den varianten, men jag vet samtidigt att kommunerna skulle säga: Vad gör det om kommunerna bryter mot riksdagsbeslut när ni i riksdagen själva inte bryr er om era beslut? Ni har ju uppenbarligen brutit mot principbeslutet att bygga ut föräldraförsäkringen så att kommunerna på det sättet skulle klara av barnomsorgen. Det är där vi står, Bengt Lindqvist. Tala nu om vad vi skall ge föräldrarna för svar på deras frågor!
Herr talman! Det är bra att Bengt Lindqvist vidgår att det finns en oklarhet, men det hade varit bättre om han här hade skingrat denna oklarhet. För vårt partis del finns det ingen som helst oklarhet. Vi menar att föräldrar själva skall kunna välja vid vilken ålder de vill övergå från att vårda barnen i hemmet till att ge dem en plats i barnomsorgen. Den möjligheten måste vara deras egen, de måste själva kunna bestämma om det skall ske vid 6, 9, 12 eller 18 månaders ålder eller vid någon senare tidpunkt. Detta är någonting som inte kan regleras enhetligt för hela nationen på en gång. Det system som vi nu håller på att bygga upp förutsätter däremot att alla barn har en förälder hemma fram till 18 månaders ålder och att det sedan finns plats i barnomsorgen. Detta är en styrning av föräldrarna och en begränsning kvinnornas möjligheter till förvärvsarbete som jag anser vara allvarlig. Jag hoppas att vi på den punkten i framtiden kan få klargöranden och inte bara erkännanden av att läget oklart. Slutligen, herr talman, vill jag ge Bengt Lindqvist ännu en chans att komma tillbaka till frågan om de fem miljarderna.
Herr talman! Det låter på Margó Ingvardsson som om regeringen med kraft har vänt sig mot föräldrarna och försämrat deras situation när det gäller tillgången på föräldraförsäkring och barnomsorg. Men det som har skett under 80-talet är en gigantisk utbyggnad av barnomsorgen och en utbyggnad av föräldraförsäkringen med ytterligare tre månader. Det är inte tillräckligt, det är vi de första att erkänna. Vi måste vidare, och vi går också vidare. I år sätter kommunerna enligt de preliminära uppgifterna ett nytt rekord i fråga om utbygnaden av barnomsorgsplatser trots den ekonomiska situation de befinner sig i. Mellan 1989 och 1990 får 30 000 fler barn än tidigare barnomsorgsplats. Vi har också sagt att, vi så snart vi har det ekonomiska utrymmet, skall gå vidare med utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Det är naturligtvis inte så att föräldrar har fått det sämre under den här tiden, utan vi går framåt. Det är närmast fråga om ett framgångsproblem. Ju närmare vi kommer målet, desto mer brännande blir naturligtvis den orättvisa som finns mellan dem som har tillgång till barnomsorg och dem som inte har det. Det är därför som det är viktigt att bygga ut till full behovstäckning. Herr talman! Daniel Tarschys skapar inte, med de systemförslag som folkpartiet har lagt fram på senare tid, det idealtillstånd av fullständig valfrihet för föräldrarna som han vill ge sken av. I själva verket skulle jag snarare vilja beskriva det som ett kaos om man, efter att föräldraförsäkringen har upphört, upplöser stöden till den barnomsorg som finns och som är på väg att bli en rättighet för alla barn och i stället börjar lösa upp de ekonomiska resurserna fär att stoppa pengarna i händerna på föräldrarna så att de själva får lösa sitt barnomsorgsproblem. Jag tror aldrig att detta kan ge föräldrarna det som vi alla är överens om att de skall ha, nämligen tillgång till barnomsorg. Jag är, herr talman, litet förvånad över Daniel Tarschys fråga angående den del av barnomsorgsavgiften som vi inte har använt inom barnomsorgen. Det är ju på det sättet att alla avgifter för olika sociala nyttigheter bildar en enhet. Skulle vi räkna plus och minus kan vi naturligtvis konstatera att dessa avgifter står på ett mycket kraftigt minus. Det överskott som har funnits i fråga om barnomsorgsavgiften motsvaras mer än väl av kraftiga underskott på annat håll inom dessa försäkringsavgifter. Detta är skälet till att dessa pengar inte har gått in i barnomsorgen. Jag vill ändå påminna om att vi 1990 höjde statsbidraget med 900 milj.kr. Detta skedde inte till följd av volymökningen, utan just i syfte att ge kommunerna en bättre och kraftfullare ersättning.
Herr talman! Vi är inom vänsterpartiet villiga att hylla varenda under 80-talet nytillkommen barndaghemsplats, eftersom utbyggnaden av barnomsorgen som vi ser det är den absolut viktigaste familjepolitiska åtgärden. Vi tycker att det är oerhört bra om det nu har skapats 30 000 Vi kan emellertid inte bortse från det faktum att det fortfarande, beroende på hur man räknar, står mellan 50 000 och 75 000 barn i kö. Om man använder LOs beräkningssätt skulle det röra sig om en kö på ca 70 000 barn. I den kön finns det många föräldrar som trodde på socialdemokratins enda stora vallöfte, att bygga ut föräldraförsäkringen. De satte sådan tilltro till detta löfte att de planerade sina liv efter den utbyggnaden. Men sedan ansåg socialdemokraterna plötsligt att det var viktigare att för framtiden garantera ett samarbete med folkpartiet. Man gick därför folkpartiet till mötes och drog tillbaka förslaget om utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Och av den anledningen befinner sig nu föräldrarna i den situationen att barnomsorgen inte är tillräckligt utbyggd och att de har gått miste om den utlovade utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Mina frågor kvarstår därför: Vad skall vi säga till föräldrarna? Vad har Bengt Lindqvist för råd att ge föräldrarna? Vad gör man i denna situation? Vad skall vi säga till kommunerna? Skall vi tala om att de strider mot riksdagsbeslut om de inför åldersgränser på dagis? Och slutligen, Bengt Lindqvist: Borde inte regeringen tänka om? Föräldraförsäkringens utbyggnad har ju faktiskt inte någonting att göra med den kris som råder inom den svenska ekonomin i dag. Bygg ut föräldraförsäkringen enligt löftet, och inför, som vi också har sagt, en lagstiftning om full behovstäckning inom barnomsorgen! Detta är, som vi ser det, den enda möjligheten att lösa föräldrarnas problem.
Herr talman! Jag kan inte annat än att uttrycka min utomordentliga förvåning över påståendet att utbyggnaden av föräldraförsäkringen inte har någonting att göra med krisen inom den svenska ekonomin. Varje ny månad i föräldraförsäkringen kostar så där en halv miljard kronor. Det är väl ändå ett ganska betydande belopp att skaka fram i den situation som nu råder, där vi nästan inte har någon tillväxt alls. Det första vi nu måste åstadkomma är självfallet en vändning i ekonomin som gör att vi får tillväxten tillbaka. Vi har i detta sammanhang gett ett alldeles kristallklart besked. För vår del står föräldraförsäkringen högst på dagordningen. Vi vill genomföra utbyggnaden på det sätt vi har lovat. Men före det går naturligtvis landets ekonomi, eftersom den är en förutsättning för att all social trygghet och välfärd i det här landet. När det gäller barn under 18 månader har vi socialdemokrater aldrig menat, och inte heller satt i system, att man inte skulle få tillgång till barnomsorg för dessa. Tvärtom har partikongresserna både år 1987 och i år sagt att det är nödvändigt att det finns en öppning också för barn under 18 månaders ålder just därför att det måste finnas den flexibilitet för familjerna som vi alla är överens om är nödvändig. Den viktigaste uppgiften är att bygga bort köerna inom barnomsorgen. Jag anser att kommunerna, när nu tre fjärdedelar förklarat att de klarar av uppgiften och sätter nytt rekord i utbyggnadstakten, gör en ganska bra insats. Det finns en del kommuner som inte satsar fullt ut. De borde vi öppet diskutera med, och kritisera om det är nödvändigt. Barnomsorgen är en oerhört viktig insats för föräldrarna, för familjerna och för barnen. På den punkten är vi helt överens. Men den viktigaste uppgiften är att bygga bort kön, så att det finns tillgång till barnomsorg för alla barn vilkas föräldrar önskar detta.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om regeringen är beredd att medge statsbidrag till barnomsorg i svenska kyrkans regi. Jag besvarade en fråga av Gullan Lindblad i samma ämne så sent som den 9 oktober i år. Jag framhöll då att frågan nyligen behandlats av aktionsgruppen för barnomsorg. Aktionsgruppen konstaterar i sitt betänkande Förskola för alla barn 1991 -- hur blir det?

Aktionsgruppen pekar också på andra hinder och förordar därför ytterligare utredning. Jag framhöll också i mitt svar att ett sådant ytterligare utredningsarbete pågår inom regeringskansliet. Jag har inget ytterligare att tillägga för dagen i detta ärende.

Herr talman! Jag tackar Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Jag vet att denna fråga diskuterades nyligen här i kammaren. Att jag trots detta ställer en interpellation beror på att jag inte fick vara med i debatten eftersom det var en fråga och inte en interpellation. Dessutom anser jag att svaret inte var tillfredsställande. Den här frågan har diskuterats åtskilliga gånger när både Bengt Lindqvist och jag har varit med i debatten, och det är lätt att konstatera att vi fortfarande inte är helt ense. Man kan också göra den iakttagelsen att Bengt Lindqvist efter hand har närmat sig den uppfattning som jag och många med mig länge har arbetat för, nämligen att flera alternativ inom barnomsorgen är ett måste -- för föräldrarna och barnen, vilka kan antas ha olika uppfattningar om hur barnomsorgen skall vara utformad, för kommunerna som hittills har haft svårt att svara upp mot kravet på fler platser inom barnomsorgen och för statsmakten, här representerad av statsrådet. Dess bättre tycks insikten om detta förhållande ha ökat efter hand. Men man kan känna otålighet när man ser hur långsamt detta sker. Det är mycket vatten som runnit under broarna till Helgeandsholmen, medan motståndet mot alternativen långsamt har mjukats upp. Mycket dyrbar tid har också gått till spillo. Bilden av supertankern som är svår att styra och svår att ändra kurs med inställer sig osökt. Men ibland krävs det snabba tag för att det inte skall bli grundkänning. Är det inte just den sortens påtvingade och brådstörtade ingripanden som vi just nu i dagarna bevittnar? Bakgrunden till den hastigt påtvingade beslutsamheten är långa perioder av slow motion, för att inte säga stillestånd. Anpassningen till den verklighet som ständigt ändrar sig är inte tillräcklig, och det finns hela tiden en eftersläpning. Socialdemokraterna har därför på senare tid tvingats till korrigeringar, och de har till slut sagt ja till sådant som de tidigare hårdnackat har bekämpat. Det framstår mer och mer som oförklarligt att regeringen inte utnyttjar alla resurser i en situation där man tvingas ändra vallöften till målsättningar, när det föds allt fler barn i vårt land och behovet av barnomsorg kommer att öka i takt med att köerna växer. Det är i en sådan situation som en stor och landsomfattande organisation som svenska kyrkan erbjuder sina tjänster. Det har nyss bildats en Sveriges kyrkliga barnomsorgsförening. Den arbetar för att informera om de möjligheter som redan finns att bilda föreningar och kooperativ. Den vill sprida information bland föräldrar inom församlingarna och i kommunerna om en verksamhet som egentligen alltid har legat i linje med kyrkans centrala arbete. Jag är för min del övertygad om, att när denna information når ut, och det kommer den snart att göra om inte alla tecken slår fel, kommer också intresset från föräldrahåll att stiga kraftigt. När jag är ute i dessa sammanhang försöker jag framhålla att den ansvarige ministern i grunden är positiv till en utveckling där svenska kyrkan får göra den samhällsinsats som man på många håll vill. Jag stöder mig då på och citerar vad Bengt Lindqvist har sagt här i riksdagen under tidigare debatter. Den positiva inställningen från Bengt Lindqvists sida är dokumenterad. Man kan säga att detta är A. Att underlätta för ett brett engagemang från den svenska kyrkan är B. Har man sagt A borde man också säga B. Är Bengt Lindqvist beredd att se till att den arbetsgrupp som Bengt Lindqvist hänvisar till arbetar snabbt och att uppföljningen av det som aktionsgruppen kommit fram till sker snart så att frågan får en lösning? Är det statsrådets bedömning att man kommer nå fram till en lösning i denna viktiga fråga?
Herr talman! I den här frågan har jag hela tiden varit helt öppen. Jag har menat att det är viktigt att svenska kyrkan med sina värderingar får det lika lätt att anordna alternativ barnomsorg som exempelvis de andra religiösa samfund som i dag har denna möjlighet. Hindret är helt och hållet att den svenska kyrkan har en juridisk ställning som är helt unik både i förhållande till andra samfund och till den borgerliga primärkommunen. Det är detta som har skapat de svårigheter som vi har. Jag är en smula besviken över att aktionsgruppen, som nu avslutat sitt arbete, inte löste den här frågan. Aktionsgruppen hade frågan på dagordningen och påpekar att det behövs ytterligare utredningsarbete. Jag vill passa på tillfället att ställa en fråga tillbaka till Ulla Tillander. Om det är en parallell till övriga alternativa barnomsorgsformer som eftersträvas, behövs inte bara statsbidraget utan också ekonomiskt stöd från primärkommunen till den kyrkliga kommunen för att bedriva daghem och fritidshem. Är det denna lösning som man från kyrkans sida eftersträvar, eller vill man få ett statsbidrag som motsvarar vad andra får och sedan med egna medel klara finansiering av driften i övrigt? Är det fråga om det senare är det naturligvis formellt sett betydligt lättare att ordna än i det förra fallet.

Herr talman! Det gäller naturligtvis i första hand statsbidraget. Beträffande barnomsorg med annan huvudman brukar problemet med kommunernas stöd komma som ett brev på posten. Jag skall ta upp ett exempel. platser och med Kyrkans ungdom som huvudman. Både i den borgerliga kommunen och kyrkan undrade man naturligtvis om det fanns ett verkligt behov av detta daghem. Hos de kommunala myndigheterna fanns det ingen notering om någon efterfrågan på kyrklig verksamhet, vilket inte var särskilt underligt, eftersom ingen inom kommunen hade fört frågan på tal. Därför kunde inte några föräldrar känna till någonting om detta daghem. Jag vill bara för Bengt Lindqvist understryka att daghemmets 15 platser fylldes mycket snabbt. Nu, något år efter starten, finns det en kö på 100 barn. Då anser vi centerpartister att det är litet onödigt att man måste gå omvägen med att ha en annan huvudman, i det här fallet Kyrkans ungdom. Det borde vara självklart att Svenska kyrkan kunde stå som egen huvudman. Vi vet också att det inom svenska kyrkan finns många goda förutsättningar för en insats och resurser som väntar på att bli tagna i anspråk. Det finns t.ex. mycket gott om lokaler, vilket automatiskt skulle sänka kostnaden. Det behöver alltså inte byggas några nya lokaler. Dessutom finns det kompetenta människor och andra som är villiga att underkasta sig en fortbildning för att bli kompetenta. Dessutom har man det som i det här sammanhanget kanske är det viktigaste: ett djupt grundat budskap som skulle fylla ett stort behov i dagens situation, något som allt fler anser. Det finns en efterfrågan och om det -- som statsrådet säger -- finns en god vilja till att lösa denna fråga utgör den svårighet som statsrådet talade om inget större problem.

Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig om jag, bl.a. med anledning av nya forskningsrapporter, avser att ta något initiativ, som kan leda till att amalgam inte längre får användas som tandlagningsmaterial. Användningen av amalgam i Sverige minskar kraftigt av flera skäl. En orsak är att tandhälsan förbättrats. Vidare har allt fler alternativ till amalgam blivit tillgängliga. Socialstyrelsens expertgrupp lade år 1987 fram sin omfattande genomgång av det vetenskapliga underlaget för att bedöma eventuella hälsoeffekter av kvicksilver från amalgam. Expertgruppen visade på behovet av ytterligare forskning. Socialstyrelsen har till regeringen överlämnat ett tvärsektoriellt forskningsprogram om kvicksilver från amalgam och dess påverkan på häslan. om skadeverkningar av amalgam till medicinska forskningsrådet. Forskningsrådet har meddelat att Vidare har riksdagen beslutat att till forskning om amalgam och andra dentalmaterial anvisa sammanlagt 3 milj.kr. Detta innebär att sammanlagt 4 milj.kr. årligen finns tillgängliga för forskning om amalgamets inverkan på hälsan. Vissa forskningsresultat börjar nu komma fram. Dessa är dock ännu av så preliminär natur att de enligt socialstyrelsens bedömning troligen inte kan utgöra underlag för något nytt ställningstagande i denna fråga. Socialstyrelsen har tillsatt en ny expertgrupp för att granska och värdera de forskningsresultat som tillkommit sedan rapporten år 1987. Detta arbete beräknas vara avslutat tidigast vid årsskiftet. För att generellt öka kunskaperna om biverkningar av dentala material har regeringen givit socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med läkemedelsverket genomföra en försöksverksamhet med registrering av sådana biverkningar. Försöksverksamheten bör enligt uppdraget ske inom vissa geografiska områden för att man skall få erfarenheter av hur en sådan rapportering och registrering av biverkningar senare skall kunna införas för hela landet. Kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har i en gemensam rapport ''Begränsningsuppdraget'' till regeringen redovisat förslag till åtgärder för att begränsa användningen av sådana ämnen som kan ha särskilt skadlig inverkan på miljön. Till dessa ämnen hör bl.a. kvicksilver. I rapporten konstateras att man för allmäntoxiska ämnen ofta räknar med att det finns ett tröskelvärde för hälsoeffekter. Dessa beräkningar tar dock inte hänsyn till samtidig exposition för många ämnen. De inbegriper inte heller effekter där känsligheten i befolkningen är extremt varierande, t.ex. immunologiska effekter. Kemikalieinspektionen har i OECDs kemikaliearbete drivit frågan om att etablera en samsyn på kemikalier som bör avvecklas, s.k. sunset chemicals. Som resultat av detta har OECD initierat ett projekt kallat Risk Reduction. Som ett första steg kommer man att arbeta fram riskbegränsnings-scenarion för ett antal ämnen, bl.a. kvicksilver. De nordiska länderna har tillsammans åtagit sig att vara ledande länder när det gäller kvicksilver. Målsättningen är att redan under hösten 1990 ha gjort en sammanställning av de riskbegränsande åtgärder som planeras eller är vidtagna i länderna. Förhoppningen är att få ett starkt politiskt stöd för det fortsatta arbetet med riskbegränsning inom OECD och beslut om riskbegränsning för bl.a. kvicksilver. Målet för kvicksilver är enligt begränsningsrapporten att användningen av kvicksilver på sikt skall upphöra. I rapporten föreslås att socialstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla amalgam som fyllnadsmaterial. Rapporten har remissbehandlats och är för närvarande föremål för beredning inom regeringskansliet.

Herr talman! Tack, socialministern, för svaret på min interpellation. Jag tvingas dock notera att svaret inte ger något egentligt besked om vad regeringen tänker företa sig i vad gäller den fortsatta användningen av amalgam. Rent allmänt är den här frågan inte så litet generande för många tvärsäkra, såväl forskare som myndigheter. Vi kommer alla ihåg att det tog tid innan man insåg att kvicksilver över huvud taget är ett farligt gift. Det krävdes att fasanerna dog, att rovfåglarna höll på att utrotas och att det blev nödvändigt att svartlista sjöar. Nu vet alla att kvicksilver är ett av de värsta gifter som finns och användningen är i de allra flesta fall rigoröst reglerad. Men detta gäller inte det kvicksilver som huvudparten av befolkningen har i munnen i form av amalgamfyllningar. Det har länge funnits ett märkligt motstånd mot att över huvud taget diskutera den frågan. Det är ju inte så länge sedan ett par tandläkarprofessorer förnekade att amalgam över huvud taget läckte kvicksilver. Socialstyrelsen och dess chef skakade medlidsamt på huvudet åt alla påståenden om eventuella risker, trots att bevisen började hopa sig. Nu vet alla att denna officiella inställning var fel. Amalgamet läcker kontinuerligt kvicksilver. Det finns kvicksilver i blodkropparna och det förs vidare till alla möjliga vitala organ, t.ex. till hjärnan. Nästa försvarslinje blev då att det var en så liten mängd kvicksilver som läckte att det inte gjorde någon skada. De som klagade fick veta att de var enbart inbillningssjuka. Nu vet vi att det inte finns någon säker nedre gräns. Forskningen visar att t.ex. immunförsvaret påverkas även av små doser och att särskilt det kontinuerliga läckaget är mycket betänkligt. Det har också visat sig att kvicksilver förs vidare till foster, vilka naturligtvis är särskilt känsliga. Den slutliga försvarslinjen har varit, herr talman, att det inte finns acceptabla ersättningsmaterial. Det har länge varit en ren lögn, och den motsägs effektivt av alla de människor som inte har ett uns amalgam i munnen och trots detta har väl reparerade tänder, reparerade med material som har visat sig hålla t.o.m. bättre än amalgam. Fler och fler tandläkare har också på eget initiativ gått över till att erbjuda patienterna andra tandlagningsmaterial än amalgam. Fler och fler tandläkare som gjort systematiska studier har också kunnat finna att patienter som har haft alla möjliga besvär har blivit bra eller klart bättre när de fått amalgamet utbytt. Användningen av amalgam har också minskat drastiskt, vilket socialministern påpekar i svaret. Men fortfarande är troligen svenskarna, jämfört med andra, det folk som bär omkring på mest läckande kvicksilver. Jag kan konstatera att amalgamförsvararna på punkt efter punkt har fått slå till reträtt. De har helt enkelt haft fel. De har varit ovetenskapliga och okunniga. Men amalgamanvändningen är fortfarande tillåten, och nya patienter riskerar bestående skador. Den nonchalans för vad vi har i munnen som har visats illustreras av att det än i dag inte ens finns ett produktregister för tandvårdsmaterial. Alla andra mediciner kontrolleras noga innan de får användas, och användningen övervakas. Men så är det inte med tandfyllningar som ständigt finns i kroppen och som ständigt läcker. I fråga om tandfyllningar är det fortfarande fritt fram. Nu är tydligen ett produktregister på gång. Jag har svårt att förstå att det skall behövas en lång försöksverksamhet för att ett sådant skall komma till stånd, och jag vill därför ställa några följfrågor till socialministern. Varför har vi inte redan nu ett produktregister? Denna fråga har ju varit aktuell i åratal, och det har funnits förslag om detta. Vem har bromsat upprättandet av ett sådant register? Min viktigaste fråga gäller följande. Socialministern refererade till den s.k. begränsningsrapporten i vilken det sägs att användningen av kvicksilver på sikt skall upphöra. Delar socialministern den uppfattningen, och gäller det i så fall även användningen av kvicksilverläckande amalgam? När skall enligt socialministern användningen av amalgam upphöra? Uttrycket på sikt är ju synnerligen diffust. Jag kan försäkra socialministern -- det visar min stora brevskörd -- att det är många som väntar på svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som Bertil Fiskesjö för fram när det gäller de människor som har skador och de som är oroliga för eventuella skador på grund av amalgam. Men det kanske ändå är på sin plats att säga att tandhälsan i ett hundraårsperspektiv i Sverige generellt sett har haft nytta av att tänder har kunnat lagas med amalgam. Det är alldeles riktigt att det hos ett antal människor, och hos kanske ett större antal än vi tror i dag, finns effekter av kvicksilver i från amalgam. Det kan jag som lekman inte göra några bedömningar av. Jag kan, precis som Bertil Fiskesjö, notera de rapporter som kommer och naturligtvis ta dem till mig. Därför tar jag och den övriga regeringen dessa frågor på mycket stort allvar. Men jag vill även säga att amalgamfyllningar har bidragit en hel del till tandhälsan hos svenska folket. Möjligheten för att man skall klara en avveckling av amalgam på ett advekat sätt är naturligtvis att det finns ersättningsmaterial som är goda, testade, vetenskapligt analyserade och som finns att tillgå i sådan omfattning att de kan användas i stor skala. Vad gäller frågan om ett produktregister vill jag säga att det föreslagna regelverket som vi nu går in med byggs upp på ett sådant sätt att det skall överensstämma även med det regelverk som finns inom Europagemenskapen. Nu förbereder vi en sådan försöksverksamhet för att med hjälp av denna bygga upp ett mer precist regelverk inom Beträffande frågan om det är vår avsikt att på sikt avveckla amalgamet vill jag säga att det naturligtvis är vår avsikt att använda sådant ersättningsmaterial som vi bedömer inte är skadligt för människor. Men denna avveckling måste ske i takt med att fullgoda ersättningsmaterial kan erbjudas.

Herr talman! Jag uppskattar den försiktiga ton som socialministern har hållit i den här frågan. Det är tydligen inte längre någon som vill stå upp och slå sig för sitt bröst och säga att amalgam är oskadligt och att man utan risk kan fortsätta med det. Det skulle också vara ett fullständigt ovetenskapligt ställningstagande i den här frågan. Jag vet visserligen att det fortfarande finns en och annan vetenskapsman som håller fast vid tidigare ståndpunkter, men det bedömer jag vara enbart ett resultat av den vanliga psykologiska mekanismen att det är så förfärligt besvärligt att erkänna att man har haft fel. Nu verkar det dock som om socialministern inte är beredd till några mera långtgående åtgärder. Hon står så att säga på den sista försvarslinjen av dem som jag angav, nämligen att det inte skulle finnas ersättningsmaterial. Men jag har några rapporter lagrade på mitt bord av vilka det framgår att tandläkare helt klart förklarar att det helt enkelt är fel. Ersättningsmaterial används i dag i stor omfattning. Och man har inte kunnat konstatera några skador alls när det gäller dessa ersättningsmaterial. Då kan man fråga sig vad denna tveksamhet beror på och varför det skall bli sådana dröjsmål. Även om man naturligtvis skall läsa in sig på vetenskapliga rapporter, så kan man i denna fråga återfalla på vanligt sunt förnuft, dvs. att det inte kan vara nyttigt att gå omkring med läckande kvicksilver i kroppen. Detta kanske man har gjort sedan man som barn fick den första tandlagningen och genom hela livet. Det har ju också visat sig att många människor numera, men det har gått mycket trögt, fått erkänt av försäkringskassor och andra att de besvär som de har upplevt har orsakats av amalgam. Jag träffade för inte så länge sedan en tandläkare, och det finns fler, som har gjort omfattande studier på detta område och som nästan bönföll mig att vidarebefordra detta budskap så att folk begriper att många patienter -- han nämnde hade blivit bättre eller helt bra från alla möjliga besvär inkl. i en del fall, reumatism, vilket han själv var förvånad över men som han ansåg vara klart belagt. Det är alltså ur folkhälsosynpunkt mycket angeläget att amalgamet tas ur tandlagningsverksamheten så snart som möjligt.
Herr talman! Till frågan om avveckling och ersättning med annat material vill jag bara hänvisa till socialutskottets betänkande 1989/90:7 där det med all önskvärd tydlighet framgår att man är medveten om riskerna men att man konstaterar att ersättningsmaterialet måste vara säkerställt och att socialstyrelsens allmänna råd bör styra materialvalet. Jag tror säkert att det är så som Bertil Fiskesjö redovisar, att det vid de tillfällen -- icke så få -- där man har bytt ut amalgamet mot annat material har varit framgångsrikt. Men det finns också en oro för att kanske inte alla i dag och under de närmaste åren framöver har kompetensen att göra de ganska komplicerade iläggningar som krävs för att man skall kunna använda nya dentala material.
Herr talman! Jag har naturligtvis, socialministern, tagit del av socialutskottets betänkande. Men jag delar inte de uppfattningar som förs till torgs där. De är eftersläpande, och man är inte påläst när det gäller de erfarenheter som verkligen finns. Här i kammaren förklarade utskottets talesman helt frankt -- jag lyssnade på debatten -- att det inte fanns några ersättningsmaterial. Ett förbluffande påstående, som jag hade anledning att reagera mot bl.a. av personliga erfarenheter. Socialministern och jag tycks vara överens om -- jag tolkar socialministerns senaste inlägg på det viset -- att amalgamet skall bort. Eftersom vi tydligen båda anser att det kan ge skador, måste vi också vara överens om att amalgamet skall bort så snart som möjligt. Jag har därför svårt att förstå att det fortsatta fördröjande försvaret för amalgamet skall behöva påverka utvecklingen, även om tidigare ivriga förespråkare har fått fel. Jag skulle t.o.m. vilja ifrågasätta om det är meningsfullt att satsa ytterligare miljoner på att bevisa att kvicksilver i munnen är skadligt. Det vet vi ju redan. Vore det inte bättre att satsa dessa pengar på att se till att de ersättningsmaterial som finns blir allt bättre och kan användas i allt större utsträckning?

Herr talman! Margó Ingvardsson har frågat dels om regeringen kommer att föreslå några åtgärder för att landstingen skall kunna finansiera sin verksamhet när möjligheten att höja landstingsskatten inte längre finns, dels om regeringen anser att det finns några nedskärningar, taxehöjningar eller införande av nya taxor som får så allvarliga konsekvenser att de därför bör avvisas. En effektiv sjukvård är en sjukvård som uppnår målen för sin verksamhet, dvs. en god hälsa och vård på lika villkor åt hela befolkningen, och som använder sina resurser på ett ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en effektiv sjukvård är att verksamheten utgår från personalens behov av anställningstrygghet, god arbetsmiljö samt möjligheter till inflytande och personlig utveckling. Skillnader när det gäller t.ex. primärvårdens uppbyggnad, operationsverksamhet i öppen vård och medelvårdtider i den slutna vården visar också att det finns betydande utrymme för rationaliseringar av verksamheten. Dagmarförhandlingarna -- avsattes 50 milj.kr. för att underlätta för kliniker och sjukvårdshuvudmän att förändra och effektivisera verksamheten. Avsikten är att stödja sådan utvecklings och försöksverksamhet som syftar till att reducera köer, minska antalet klinikfärdiga patienter och höja produktiviteten. Under år 1990 har ytterligare 29 milj.kr. avsatts för detta ändamål. Hittills har ca 400 ansökningar om bidrag kommit in, vilket tyder på att det finns en betydande beredskap att utveckla verksamheten. Att det finns möjligheter till besparingar inom sjukvården framgår bl.a. av uppgifter från SBU, som t.ex. hävdar att det på sikt är möjligt att spara 200 miljoner per år genom att sluta utföra onödiga undersökningar och använda sig av gammalmodiga metoder när det gäller preoperativa rutiner. Att detta inte bara är tomma ord har visat sig genom att man hittills sedan SBUs rapport gavs ut i maj förra året har sparat 60 milj.kr. SBU har också räknat ut att om man rensar bort gamla och verkningslösa behandlingsmetoder för människor som har ont i ryggen, så skulle man spara mellan 1,5 och 3 miljarder kronor per år. Den proposition om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade som regeringen nyligen lagt fram innebär en förändrad ansvarsfördelning mellan huvudmännen, som på sikt kommer att innebära en minskad belastning på den slutna sjukvården. Flertalet landsting har under senare år inlett ett utvecklingsarbete för att förändra de ekonomiadministrativa styrsystemen. Det är viktgt att förändringsarbetet sker utifrån lokala förhållanden. Men gemensamt är att det också finns en strävan att öka patienternas valfrihet och personalens engagemang, allt inom ramen för HSLs krav på en vård på lika villkor. Av regeringens proposition från den 18 oktober framgår att totalt 15 miljarder kronor av socialförsäkringen används till hälso och sjukvård. Visserligen har parterna i årets Dagmarförhandlingar inte kunnat enas om storleken på den generella höjningen av ersättningen. Men däremot har man kommit överens om bl.a. att 400 milj.kr. skall avsättas inom socialförsäkringen för att stödja sjukvårdshuvudmännen i uppbyggnaden av rehabiliteringsresurser, t.ex. sjukgymnastik och arbetsterapi, eller för att reducera flaskhalsar i form av exempelvis viss operationsverksamhet. Vidare har parterna enats om att sjukvårdshuvudmännen själva bör få fastställa patientavgifterna i den öppna vården. De bör själva få bestämma exempelvis om de vill ha olika avgifter i akutsjukvården på sjukhus och på vårdcentraler och hur höga dessa avgifter bör vara. Som ett särskilt skydd för den enskilde föreslås ett tak för patientavgiften för besök i den öppna vården, nämligen högst 1 500 kr. per person och 12 Det kommer alltså att finnas ett betydande utrymme för att i den lokala politiska diskussionen utforma en taxesättning, där hänsyn tas till lokala förhållanden och behov. Jag utgår ifrån att hälsooch sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor blir utgångspunkten för diskussionen. Likaså är det min övertygelse att en lokalt demokratiskt förankrad taxesättning inte kommer att innebära att någon utestängs från vård av ekonomiska skäl. Sammantaget kan sägas att hälso och sjukvården befinner sig i inledningen till omfattande förändringar. Mycket sker. Och mycket bör och kan också ske inom en sektor som omfattar nära 100 miljarder kronor och som sysselsätter nära en halv miljon människor.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag noterar det som en liten framgång att socialministern inte började med att förneka att det är en ekonomisk kris i landstingen. Så brukar förhållandet vara i andra debatter här i riksdagen. Inför höstens budgetarbete saknas ca 8 miljarder i landstingen. Det är en obegripligt stor summa. Förklaringen till det är den politik som har förts gentemot kommuner och landsting under 80-talet. Enligt Landstingsförbundets beräkningar har landstingen under 80-talet förlorat 15,5 miljarder i bl.a. uteblivna statsbidrag. Landstingen har inte kunnat kompensera sig för dessa inkomstförluster. Under 80-talet har landstingen i genomsnitt höjt skatten med bara ca 1 kr. Landstingen har tre vägar att finansiera sina verksamheter: statsbidrag, skatt och genom olika taxor. Nu har regeringen förklarat att de två första vägarna är stängda. Det skall inte bli mera statsbidrag, har man sagt, och tillsammans med folkpartiet har regeringen beslutat om ett skattestopp i två månader. Kvar återstår bara att höja taxor och avgifter. Vi vet att skattehöjningar alltid slår mot låginkomsttagare. Vi vet också att taxehöjningar får ännu hårdare effekter, för taxehöjningar slår bara precis mot dem som är sjuka och behöver vården. Nu har alltså i årets Dagmaruppgörelse gjorts klart att det i stort sett är fritt fram att höja taxorna så mycket som landstinget beslutar. Statsrådet är inte särskilt orolig för utvecklingen, utan hon anför i svaret att bara det finns en lokal majoritet för sådana här taxehöjningar är nog allting i sin ordning. Ingen kommer att drabbas. Ta t.ex. en folkpensionär som saknar ATP. Nästa år kommer den folkpensionären att få 5 420 kr. i månaden, med KBT. Det är alltså den disponibla inkomsten. I dagsinkomst blir det ca 180 kr. Men de pengarna skall räcka till allt -- till hyra, mat, kläder, telefon, försäkringar och även läkarbesök. Av budgetarbetet och av Dagmaröverenskommelsen framgår att 100 kr. inte kommer att vara någon ovanlig avgift för läkarbesök nästa år. 100 kr. betalar man till doktorn. Vanligen får man vid besöket ett recept. Det kostar 75 kr. att hämta ut medicin på det receptet. Således kostar ett vanligt enkelt läkarbesök och medicin 175 kr. Den här folkpensionären har alltså en dagsinkomst om 180 kr. Detta går helt enkelt inte ihop. Det finns inte något utrymme i pensionärens budget för ett besök hos läkaren. Tänk bara om vi skulle få betala en hel dagsinkomst för ett läkarbesök och medicin! Den jämförelsen måste man göra, och då ser man att det inte går ihop. Tyvärr kan man läsa mellan raderna i Dagmaröverenskommelsen att det är precis det som är meningen. Pensionärer och andra skall göra en ekonomisk beräkning för att se om man har råd att gå till doktorn eller inte. Man måste överväga om det är ett läkarbesök eller någonting annat som skall prioriteras. Ett konkret exempel: En pensionär i Edsele uppe i Norrland har ringt upp mig för att tala om dessa saker. Närmaste doktor för den som bor i Edsele finns i Sollefteå. Då åker man buss till doktorn. Bussresan kostar 84 kr. tur och retur. Nästa år kommer läkarbesök att kosta 100 kr. Kanske måste man också hämta ut medicin, och den kostar 75 kr. Det blir 259 kr. För den som bor i Edsele och som måste åka till Sollefteå för att besöka en läkare blir det ofta fråga om en resa som sträcker sig över hela dagen. Då måste pensionären ha någonting att äta. Det räcker inte med några smörgåsar i handväskan. Om maten kostar 40 kr. blir det 300 kr. för ett vårdbesök. Och det är en orimlig summa. Resan ingår ju inte heller i högkostnadsskyddet. Det hjälper inte de här pensionärerna att man avser att höja högkostnadsskyddet från nuvarande ca 900 kr. till 1 500 kr. på ett år. Bara höjningen av högkostnadsskyddet innebär ju en fördyring per år med 600 kr., dvs. med 70 %, och det är ingen dålig höjning. Man måste också göra jämförelser med vad pensionärerna kommer att få i kompensation nästa år för skattehöjningen -- 25 kr. i månaden, som skall betala hela kalaset. Men det är inte bara det att pensionärerna inte kommer att ha råd att gå till doktorn. Sjukvårdens avgiftshöjningar måste väl med regeringens sätt att räkna vara precis lika inflationshöjande som andra prishöjningar. Vi anser att det behövs en samlad översyn av sjukvårdens möjligheter att finansiera sin verksamhet.

Herr talman! Först vill jag säga att det finns en utredning som tittar på det samlade stödet till kommuner och landsting med anledning av skatteomläggningen. När det gäller finansieringen av kommunernas och landstingens verksamhet finns det således redan en utredning. Margó Ingvardsson säger att det saknas 8 miljarder vid ingången till budgetbehandlingen avseende nästa års budget. Det är en oerhört stor summa -- på många sätt är den nästan ofattbart stor. Men att säga att förklaringen till detta skulle vara den politik som regeringen bedriver gentemot landsting och kommuner tycker jag faktiskt är att något förenkla det hela. Förklaringen är ju den onormalt stora kostnadsökningen inom landsting och kommuner samt inom produktion, service och tillverkning över huvud taget i landet. Framför allt är vår tillväxt så låg att det inte går att ha denna stora kostnadsökning. Att, som sagt, bara säga att förklaringen här är regeringens politik gentemot kommuner och landsting tycker jag är ett förenklat resonemang. Sedan måste jag säga att det är en förskräcklig bild som Margó Ingvardsson här ger av pensionärer som inte kan ta sig till doktorn. I detta land har faktiskt ännu aldrig någon gammal människa nekats sjukvård av ekonomiska skäl vare sig hos distriktssköterska, hos läkare eller på sjukhus. I stället finns det andra bekymmer som hänger samman med köer och med brister i organisation och effektivitet. Men vi nekar alltså inte någon sjukvård av ekonomiska skäl. I en så svår debatt som den om hälso och sjukvårdens utveckling tycker jag inte att man skall anföra den typen av argumentation. Vidare finns det, Margó Ingvardsson, utvecklingsmöjligheter inom landstingen. Tack och lov, skulle jag vilja säga, inser också landstingen detta. Inte minst gäller det Landstingsförbundet, som i sin vägvalsutredning tar mycket stora krafttag när det gäller att ta reda på hur landstingens verksamhet skall organiseras och struktureras inför framtiden. Jag ser med stort intresse fram emot bl.a. den debatten.
Herr talman! Socialministern förnekar att det är regeringens politik som har försatt landstingen i nuvarande situation. Innebär det att socialministern också förnekar att landstingen har blivit av med 15,5 miljarder under 80-talet? Menar socialministern att Landstingsförbundet far med osanning vid presentationen av siffror? Landstingsförbundet visar också på att man inte har kunnat kompensera sig för förlorade inkomster, eftersom man av olika skäl har kunnat höja skatten med bara 1 kr. under den här perioden. De förlorade statsbidragen motsvarar alltså en skatteökning om 4--5 kr. Det är detta som har försatt landstingen i nuvarande situation. Sedan säger socialministern: Hittills har vi aldrig nekat någon pensionär av ekonomiska skäl att få komma till sjukvården. Nej, det är måhända riktigt. Vi har en socialtjänst som kan träda in. Men jag kan inte inse att en pensionär skall behöva vara hänvisad till socialtjänsten för att ha råd med sjukvård. Det finns faktiskt en gräns för hur stora utgifter pensionärerna orkar med. Frågan är om man inte har nått gränsen vid 100 kr. för ett läkarbesök. Var anser socialministern att taket går här för att man skall börja göra ekonomiska överväganden för att se om man har råd eller inte? Om det inte är vid 100 kr., är det då vid 130 eller 150 kr.? Dessutom svarade socialministern inte på min fråga om inte prishöjningarna inom sjukvården får några effekter beträffande inflationen. Det måste de väl få. Om man säger att det är viktigt att hålla tillbaka prisökningarna på andra områden, måste väl prisökningarna inom sjukvården ha precis samma effekt. I så fall måste det vara av intresse för regeringen att hålla tillbaka prisökningarna även inom sjukvården. Till slut: Socialministern hänvisade till pågående utredning beträffande kommunernas och landstingens ekonomi. Men det var inte en sådan utredning som jag tänkte på. Vad jag avsåg var en parlamentarisk utredning, som för resonemang för att se om det går att komma fram till förslag, som skulle ge en möjlighet för landstingen att skaffa sig nya inkomster nu då både statsbidragsvägen och skattevägen är stängda.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om legitimation av Doctors of Naprapathy. Alternativmedicinkommittén, som lade fram ett förslag om legitimation för vissa kiropraktorer i ett delbetänkande år 1987 och i övrigt lade fram förslag om alternativmedicin i ett huvudbetänkande år 1989, har utförligt diskuterat frågan om legitimation av naprapater. I delbetänkandet om kiropraktiken framhöll kommittén, att behörighetsfrågorna måste ses i belysningen av hälso och sjukvårdslagens krav, att hälso och sjukvården skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. I det perspektivet blir utövarnas allmänna medicinska kompetens, kunskaper i diagnostik och insikter om terapins begränsningar minst lika viktiga som själva behandlingsmetodiken. Kommittén framhöll att legitimationsfrågan måste avgöras på sakliga grunder och inte efter någon sorts rättviseresonemang. Kommittén påpekade också att naprapaterna utgör en betydligt yngre grupp än Doctors of Chiropractic, som funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Internationellt sett är naprapaterna en nästan okänd grupp och har följaktligen inte heller kommit i fråga för legitimation i något annat land. Mot denna bakgrund ansåg alternativmedicinkommittén att det för närvarande inte förelåg förutsättningar för legitimation av naprapater. Då emellertid naprapaterna har en lång utbildning och deras kunskaper och kompetens är allmänt vitsordade förordade kommittén att regeringen prövar frågan om deras legitimation när naprapaterna kan uppvisa studier som konfirmerar effekten av sina metoder. Alternativmedicinkommitténs betänkande har remissbehandlats och dess förslag bereds i regeringskansliet. Någon ny vetenskaplig dokumentation om effekten av naprapatbehandling har inte framkommit. Det är i första hand socialstyrelsen som skall bevaka denna fråga. Jag är beredd att ta upp frågan om en eventuell legitimation för gruppen Doctors of Naprapathy om ett tillräckligt underlag presenteras av socialstyrelsen, vilket visar att det finns skäl att föreslå en sådan legitimation. Martin Olsson anser att riksdagens beslut i våras om ett breddat underlag för mervärdeskatt innebär en orättvisa mellan olika behandlingsformer och fördyrar alternativ sjukvård. Av regeringens proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. framgår att utgångspunkten vid utformningen av undantaget från mervärdeskatteplikt för sjukvård var att undantaget skall omfatta sådan vårdverksamhet som ligger inom de allmänpolitiska ramarna för vilka typer av vård som bör ha stöd från samhället. Genom denna utformning av bestämmelserna sker en kontinuerlig anpassning av det skattefria området till de nya behandlingsformer som samhället kan komma att stödja. I den mån ett landsting väljer att sluta vårdavtal med naprapater innefattas dessa också av skattefriheten.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation, även om det inte var något egentligt svar på min fråga om huruvida regeringen avser att lägga fram förslag om legitimation av Doctors of Naprapathy. I stället för att ange en viljeinriktning är svaret närmast en redovisning av alternativmedicinkommitténs närmast negativa syn på frågan om legitimation av naprapater. I tider av stora ekonomiska problem i allmänhet, och för sjukvården i synnerhet, borde det vara viktigt att på olika sätt ta till vara de resurser som finns inom sjuk och hälsovården. Samtidigt är det självklart viktigt att olika typer av sjukvård blir möjlig att få, allt efter människors efterfrågan och behov. Det är bl.a. mot denna bakgrund som jag och många andra här i riksdagen har arbetat för att även naprapaterna skall kunna få legitimation. I vårt land är för närvarande ca 350 naprapater verksamma. Antalet växer. Årligen ger de ca Antalet patienter, liksom antalet behandlingar, visar att tilltron till och intresset för behandling av naprapat är mycket stort i vårt land. Men tyvärr kan naprapaterna ännu inte bli legitimerade. Socialministern redovisar i sitt svar vad alternativmedicinkommittén har anfört om legitimation, nämligen att hälso och sjukvårdslagen kräver att sjukvården skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. Det framhölls vidare i interpellationssvaret att ''I det perspektivet blir utövarnas allmänna medicinska kompetens, kunskaper i diagnostik och insikter om terapins begränsningar minst lika viktiga som själva behandlingsmetodiken.'' Mot bakgrund av detta vill jag erinra om att naprapatutbildningen i vårt land ligger på en mycket hög nivå. Inträdeskravet är goda gymnasiebetyg, eftersom det är många sökande. Doktorsexamen kan avläggas efter fyra års heltidsstudier. Lärare vid deras skola är läkare, varav flera är medicine doktorer och några även docenter. Anledningen till att alternativmedicinkommittén inte arbetade fram ett underlag som kan möjliggöra beslut om legitimation och inte själv föreslog legitimation var enligt interpellationssvaret främst att gruppen naprapater utgör en betydligt yngre grupp än kiropraktorerna, vilka fått legitimation, och att naprapaterna internationellt sett är ''en nästan okänd grupp.'' I anledning av regeringens proposition om legitimation av kiropraktorer, och dessutom under den allmänna motionstiden 1989, var vi många som väckte motioner med krav på att riksdagen skulle uttala sig för att även naprapater skulle kunna få legitimation. På socialutskottets förslag beslöt riksdagen enhälligt våren 1989 att uttala sitt instämmande i motionärernas bedömningar att det inom naprapatin bedrivs ett seriöst arbete, och, sade socialutskottet och därmed riksdagen ''Så snart tillräckligt underlag för ställningstagande föreligger beträffande naprapaterna bör regeringen pröva frågan om deras legitimation.'' Eftersom inga initiativ tycktes ha tagits av regeringen i anledning av detta riksdagsuttalande, väckte jag och flera andra på nytt motioner i frågan under årets allmänna motionstid. Dessa motioner avstyrktes i våras av riksdagens socialistiska majoritet, som hänvisade till fjolårets riksdagsuttalande och att alternativmedicinkommittén framlagt sitt slutbetänkande. I våras inträffade något som har speciell betydelse för naprapaterna. Då beslöt nämligen den riksdagsmajoritet som står bakom skattereformen att sjukvårdstjänster av icke legitimerad yrkesgrupp skall momsbeläggas fr.o.m. årsskiftet. Bl.a. vi i centern reserverade oss mot momsbeläggningen av alternativmedicinens utövare i den mån de är kompetenta. Utöver att den trygghet saknas som en legitimation ger både patienter och utövare, kommer nu dessutom alla de som vill utnyttja naprapaterna att få en kraftig extra fördyring fr.o.m. årsskiftet på grund av momsbeläggningen. Socialministern tar inte detta förhållande med särskilt stort allvar, utan hänvisar till att landsting kan välja att sluta vårdavtal med naprapater och därigenom ge dem momsbefrielse. Att momsbeläggningen är ett nytt argument för att snabbt få fram förslag om legitimation av naprapater är klart. Sedan jag den 1 oktober skrev denna interpellation har Svenska Naprapatförbundet i skrivelse till socialdepartementet , den 8 oktober, framhållit vikten av att beslut om moms på naprapattjänster rivs upp och att tillräckligt underlag för beslut om legitimation för naprapater tas fram omgående. Jag har ställt min interpellation för att vi alla som anser att naprapater bör få legitimation skall få veta om regeringen avser att arbeta för det. Som jag har nämnt saknas det i svaret en viljeinriktning. I svaret säger statsrådet att hon är beredd att ta upp frågan, om tillräckligt underlag presenteras av socialstyrelsen. 1. Strävar regeringen efter att få fram ett underlag som kan möjliggöra ett beslut om legitimation av naprapater? 2. Kommer regeringen att uppdra åt socialministern att arbeta fram ett sådant beslutsunderlag?
Herr talman! Jag har träffat företrädare för naprapaterna. Med min lekmannamässiga utgångspunkt har jag blivit mycket imponerad över utbildningens kvalitet och omfattning. Men jag vidhåller att en av de väsentliga grunderna för att utfärda legitimation är att också denna grupp skall vetenskapligt dokumentera sitt arbete. Det är socialstyrelsens uppgift att se till att sådan vetenskaplig dokumentation tas fram. När den finns är jag beredd att pröva frågan om legitimation. Mitt svar på den punkten är alltså utan tvekan ja.
Herr talman! Jag tackar för de uppgifterna. Men inte heller i det sista anförandet visade statsrådet någon viljeinriktning. Man avvaktar snällt att socialstyrelsen skall komma med ett lämpligt beslutsunderlag. I denna liksom i så många andra frågor är det viktigt att vi politiker visar i vilken riktning vi vill att utvecklingen skall gå och att resurser sätts in för att man skall få det erforderliga beslutsunderlaget. Jag vädjar till socialministern att vara aktivare i denna fråga för att tillgodose önskemålen från de många som anlitar naprapater -- jag nämnde att det årligen är 200 000 personer -- och från naprapaterna själva. Ge socialstyrelsen uppdrag att skaffa fram det underlag som saknades i alternativmedelskommittén. Tilltron till naprapaterna i vårt land är mycket stor. Det visar det stora antal människor som utnyttjar naprapaternas tjänster. Naprapaterna utnyttjas också i stor utsträckning av företag, och LO och TCO har inom sin rehabiliteringsverksamhet genom en särskild försäkring gjort det möjligt för medlemmarna att lättare få hjälp av naprapater. Jag skulle kunna anföra många fler exempel. Det är alltså inget tvivel om att tilltron till naprapaterna hos det svenska folket är mycket stor. Som jag sade i mitt första inlägg har naprapaterna en god utbildning. Den utbildningen kan myndigheterna kontrollera och ha synpunkter på, så att den håller den nivå som vi kräver för att en yrkesgrupp skall få legitimation. Den orättvisa som på grund av momsbeläggningen drabbar de människor som vill utnyttja naprapaterna har statsrådet inte kommenterat. Jag tycker att det är viktigt att socialministern bevakar patienternas intressen och inte ser skattefrågan enbart ur skrivbordssynpunkt. Vi måste ha jämställdhet mellan människorna, oavsett vilken typ av vård de söker. Jag vädjar till socialministern att ta ett initiativ även i det fallet.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har en interpellation ställt tre frågor till mig om biståndspolitiken och demokratimålet. För det första om regeringen anser att demokratimålet för svensk biståndspolitik också innebär ett åtagande att verka för flerpartisystem i u-länder och, om svaret på fråga är ja, vilka medel regeringen använder i detta syfte. För det andra om regeringen avser vidta några åtgärder inom ramen för svensk biståndspolitik med anledning av det ökade intresset för och de växande kraven på politisk pluralism och flerpartisystem i en rad afrikanska stater. För det tredje om regeringen har några planer på biståndssamarbete med nya länder där utvecklingen mot politisk demokrat bedöms löftesrik. Demokratimålet för svenskt bistånd är ett åtagande som innebär att Sverige tagit ställning för människors kamp mot alla former av politiskt förtryck. Det är ett åtagande för det mödosamma arbetet att bygga upp samhällen som ger den enskilde möjligheter att delta aktivt i både den politiska och ekonomiska utvecklingen. I dessa åtaganden gäller det att arbeta på flera plan. För det första skall vi vid kontakter med mottagarländer fortsätta att framföra hur vi ser på demokrati och mänskliga rättigheter. Genom ett konsekvent agerande på alla nivåer har företrädare för svenskt bistånd stora möjligheter att påverka i demokratisk riktning. För det andra är biståndets långsiktiga och vardagliga arbete för att bygga upp kunskap, ansvarstagande och självtillit en mycket värdefull demokratiinvestering för framtiden. Detta handlar om utvecklingssamarbetet i sin helhet och de arbetsmetoder vi valt att prioritera. När människor får utbildning och vana att organisera sig i demokratiska former får de också verktygen att påverka sin framtid och göra sina röster hörda. För det tredje har biståndet till speciella demokratiinsatser i u-länderna ökat kraftigt under senare år. Regeringen avser att ytterligare öka det direkta demokratibiståndet i kommande budget. Arbetet med att främja demokrati i u-länder måste sättas in i sitt sammanhang med en ulandsverklighet som präglas av fattigdom samt ekonomiska och politiska orättvisor. Endast få uländer har ett demokratiskt statsskick. Detta har ofta historiska skäl. Många av de industriländer som nu pekar på Östeuropa och utvecklingen där som ett exempel för u-länderna, ägnade sig, historiskt sett, ganska nyligen åt förtryck och diktatur i sina kolonier. Omsorgen om deras demokratiska utveckling har uttryckts i ord snarare än handling. I stället har u-länderna ofta fått spela rollen av brickor i dessa länders säkerhetspolitik. De forna kolonialmakterna har i ulandssammanhang inte erbjudit några goda förebilder. Efter planekonomiernas sammanbrott i Östeuropa, som så tydligt visat hur centralstyrning och brist på demokrati lett bl.a. till ekonomisk ineffektivitet, betonar i dag allt fler både givare och mottagare av bistånd demokratin som en drivkraft för utveckling, ekonomisk effektivitet och fördelning.

I Afrika sprider sig i frågasättandet av enpartisystem från land till land. I Latinamerika har den ena militärdiktaturen efter den andra ersatts med civila, demokratiskt valda regeringar. Även på många håll i Asien har reformprocesser inletts, med sikte på en utveckling mot demokrati och mångfald. Den svenska regeringen hälsar denna utveckling med största tillfredsställelse och är beredd att ytterligare stärka arbetet för att stimulera demokratiprocessen. I biståndsverksamheten märks dynamiken bl.a. genom en snabbt växande efterfrågan på speciella demokratiinsatser, där svenska erfarenheter är av särskilt värde. Svaret på Jan-Erik Wikströms första fråga är alltså ja. Utvecklandet av flerpartisystem är för många länder en komplicerad process. Vi måste ha förståelse för u-ländernas historia, där nationell enhet och samling var nödvändig för frigörelsen från kolonialmakterna. I många länder är krig, svält och stormaktstryck fortfarande den verklighet i vilken man har att verka. Det riktade stödet till demokratiinsatser är en biståndsform för stöd till de processer som leder till demokrati. När en sådan process kommit i gång utvecklas ofta kraven på flerpartisystem. I dessa fall anser jag att vi bör lämna särskilt stöd. Reformer på lagstiftningsområdet och arrangerandet av allmänna val hör till de insatser vi redan har erfarenhet av. Båda kan bidra till att ett flerpartisystem växer fram. Stöd till enskilda politiska partier är ett område där partier och enskilda organisationer i Sverige kan göra viktiga insatser. Bland de åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av den ökande betoningen av pluralism och flerpartisystem vill jag nämna följande. Under de senaste fem åren har bidragen till demokratiinsatser ökat kraftigt. Ett högt utnyttjande av dessa medel avspeglar ett allt större intresse från u-länderna att ta del av svenska kunskaper och erfarenheter. Hittills har det rört sig om stöd till reformarbete vad gäller lagstiftning i länder som Guinea-Bissau, Uganda, Vietnam, Nicaragua och Namibia. I de två senare länderna kombinerades arbetet med nya grundlagar också med stöd till de allmänna valen. Den typen av stöd lämnades också till de demokratiska krafterna i Chile när folkomröstningen och sedan de allmänna valen genomfördes som en slutpunkt för diktaturen. För drygt en månad sedan fattades ett beslut om att stödja de demokratiska valen på Kap Verde. Kap Verde har hunnit förhållandevis långt i sitt politiska reformarbete. För presidentämbetet planeras redan i november i år direkta, universella och hemliga val. Parlamentsval, med deltagande av flera partier, äger rum i mars 1991. Det svenska stödet uppgår till 2 milj.kr. och inbegriper bl.a. studiebesök av valförrättare i Sverige och konsultstöd i Kap Verde. Moçambique har, just i dagarna, tagit initiativ till en diskussion om hur Sverige på bästa sätt kan stödja demokratiseringsprocessen där. Bakgrunden är att konstitutionen kommer att revideras redan i höst, vilket bl.a. innebär att flerpartisystem införs. De allmänna valen planeras för år 1991. Moçambique saknar demokratisk tradition och erfarenheter. Såväl tekniskt som materiellt stöd kommer att behövas när dessa planer skall förverkligas. Sverige har redan relevanta erfarenheter från andra länder som skulle kunna utnyttjas i Moçambique. Kraven på flerpartisystem hörs också starkt från andra afrikanska länder. I Zambia har det lett till att president Kaunda för två veckor sedan tillkännagav att konstitutionen skall revideras och flerpartisystem införas. Vidare skall fria val, där flera partier tillåts delta, hållas senast i oktober 1991. I Kenya har debatten om enpartisystem eller flerpartisystem varit livlig. Presidenten har där tillsatt en kommission som utreder de politiska reformbehoven i landet. Zimbabwe innebär ökad ekonomisk liberalisering och marknadsorientering. Kraven på en efterföljd i form av politiska reformer mot ökad pluralism blir allt starkare. Kanske är president Mugabes uttalande i september om att inte lagfästa enpartistaten ett första steg på vägen mot ett öppnare samhälle. Då dessa länder tar steget från ord till handling är vi självfallet beredda att lämna politiskt och ekonomiskt stöd. Sammanfattningsvis är regeringen beredd att göra mycket omfattande insatser för att stödja en demokratisk utveckling. Biståndet skall även i fortsättningen vara en kombination av långsiktiga utvecklingsinsatser och riktat stöd som har nyckeleffekt för den politiska utvecklingen. Det finns redan erfarenheter att bygga på, från de mer praktiska insatserna som bidrag till att genomföra allmänna val till mer övergripande utbyte av erfarenheter kring demokrati och samhällsplanering. Jag vill nämna ett par exempel på den senare typen av insatser. Chile genomfördes ett brett upplagt seminarium där svenska erfarenheter av demokratisk samhällsuppbyggnad på en rad områden diskuterades med den samlade chilenska demokratiska oppositionen. Denna vecka genomförs en unik demokratiinsats i Sydafrika, där representanter för svenskt samhälle och näringsliv diskuterar demokrati, samhällsplanering och välfärd med representanter för de krafter som kan komma att styra samhället när det blir majoritetsstyre. Till detta kommer planer på att stödja erfarenhetsutbyte mellan de afrikanska stater som nu befinner sig i början av processer mot ökad demokrati. Därmed har Jan-Erik Wikströms andra fråga besvarats. Den tredje frågan rör eventuella nya samarbetsländer. Mitt svar får återspegla den utveckling mot demokrati som inletts i en rad länder. Till de nya samarbetsländerna hör nämligen bl.a. Chile, Costa Rica och Bolivia, länder där det nu är meningsfullt att stödja ekonomisk och social utveckling liksom befästandet av demokratin. Namibia och Uganda tillhör de nya samarbetsländerna i Afrika. Jag planerar också att lämna stöd till Kambodja, när den politiska situationen där ger möjligheter till insatser för återuppbyggnad av ett samhälle som är både politiskt och ekonomiskt sönderslaget. Jag vill avsluta med att betona att Sverige länge legat i frontlinjen vad gäller stöd till människor som drabbats av, och kämpat mot, förtryck och diktatur. Jag och Jan-Erik Wikström är uppenbarligen överens om att vi skall fortsätta med detta och nu ytterligare förstärka vårt stöd till de fattiga folkens strävan efter utveckling och demokrati.

Herr talman! En eftermiddag som denna bjuder på många intressanta debatter, alltifrån amalgam till naprapater. Jag vill gärna säga att det ämne som jag har tagit upp och som biståndsministern svarat på är viktigare än det mesta. Jag vill tacka biståndsministern för ett mycket utförligt och väl genomarbetat svar på min interpellation. Jag är särskilt tillfredsställd med att svaret innehåller ett tydligt uttalande till förmån för flerpartisystem. I min interpellation påpekar jag att otydligheten på denna punkt ofta har varit påfallande i svensk debatt. Det är tyvärr betecknande att resonemang om flerpartisystem helt saknades i den skrift om demokrati och mänskliga rättigheter som UD gav ut i serien Aktuellt i biståndspolitiken. Också i Lena Hjelm-Walléns artiklar i Aftonbladet saknades detta. Jag har nyligen haft en debatt i tidningen Arbetet med tre socialdemokratiska riksdagsmän där de faktiskt ursäktade enpartisystemen. Så mycket bättre att vi nu är överens om hur viktigt det är att verkligen ta ställning till förmån för flerpartisystem. Den syn som nu återfinns i interpellationssvaret måste på ett entydigt sätt komma till uttryck i kontakterna med de länder som mottar svenskt bistånd. Här räcker det inte med allmänna uttalanden om värdet av demokrati. Det måste klart framgå att Sverige fäster avgörande vikt vid att individuella fri och rättigheter garanteras och att det politiska systemet bygger på pluralism och flerpartisystem. På denna avgörande punkt måste tonläget skärpas. Delar biståndsministern min uppfattning att dialogen med mottagarländerna skall föras på det sättet? Frågan blir då hur vi skall hantera länder där utvecklingen inte går i rätt riktning utan kanske rent av går i motsatt riktning. Skall vi inte kunna föra över biståndsanslag från vissa länder till andra där utvecklingen ser ljusare ut? Skall t.ex. Cuba även i framtiden tillhöra den grupp länder som BITS har reguljärt samarbete med? I sitt svar nämner Lena Hjelm-Wallén en rad värdefulla medel och metoder för att aktualisera demokratitanken. Det är angeläget med dialog och kunskapsöverföring -- bl.a. genom seminarier -- om marknadsekonomi, demokrati och offentlig förvaltning. Biståndssamarbete av det slaget bör kunna få stor omfattning och borde kunna gälla en bred krets av länder, inte bara de som vi för närvarande samarbetar med. Förvaltningsbiståndet har ofta strategisk betydelse, både med tanke på att bygga upp de institutionella förutsättningarna för en fungerande marknadsekonomi och i syfte att ge stadga åt spirande demokratiska system och funktioner. Det är också viktigt att vi genom de enskilda organisationerna ger starkare eftertryck åt demokratimålet. Med sina olika kontakter kan partierna, fackliga och kooperativa organisationer samt kyrkorna bidra till att sprida kunskap om folkrörelsernas roll för att skapa och bevara vitalitet i demokratin. Jag ställde också frågan om hur regeringen ser på biståndssamarbete med nya länder där utvecklingen mot politisk demokrati bedöms som löftesrik. Jag ställde frågan mot bakgrund av att regeringen förhöll sig tämligen passiv inför Filippinerna när landet övergick till att bli demokrati. Nu går utvecklingen på många håll snabbt samtidigt som framstegen ofta är sköra. Sverige måste då vara berett att göra snabba och flexibla insatser i de känsliga övergångsskeendena. I våras gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om behovet av kunskapsuppbyggnad om det fransktalande Afrika. Nu tycks det hända åtskilligt i dessa länder. Min fråga blir då: Har regeringen beredskap för insatser även där?

Herr talman! Jag uppskattar mycket detta tillfälle att med Jan-Erik Wikström få diskutera demokratifrågorna i biståndet, särskilt som vi kan använda det här konstruktiva tonläget. Dess värre har det ju ofta varit så att man i debatten nyttjat demokratimålet i svenskt bistånd som ett tillhygge för att attackera länder vilkas regering man ogillar. Jag tror inte att man kommer särskilt långt i en sådan debatt. Jag tror att vi når målet bäst i den här typen av konstruktiv debatt. Jag kan konstatera att vi under de år som jag har varit biståndsminister successivt och kontinuerligt har arbetat alltmer med demokratifrågorna i biståndet. Det är inte jag själv som har haft så stor betydelse i det arbetet. Visst är jag intresserad, men det har också varit möjligt därför att det funnits en förståelse för dessa frågor ute i de länder som vi samarbetar med. Jag tror också att vi själva i vår debatt har vässat argumenten och nu är de med i alla sammanhang, i instruktioner, vid förhandlingar och liknande. I alla sammanhang tar vi upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är självklart att pluralism och flerpartisystem alltid finns med i demokratiprocessen. Ibland kan vi konstatera att utvecklingen står stilla, det är tack och lov bara ibland, därför att i flertalet länder sker det ju en mycket positiv utveckling. Men ibland är situationen den att det står mycket stilla och då får man se över biståndet, både dess volym och innehåll. Sådant sker ju också kontinuerligt. Det gäller ju både att gå nedåt i biståndsengagemang där det står stilla, men också att, som jag har beskrivit, öka i andra länder. När det gäller exempelvis Filippinerna, som Jan Erik Wikström frågade om, har vi numera efter Corazon Aquinos valseger ett svenskt-filippinskt biståndssamarbete. Vi har hittills utbetalt 28 milj.kr. till Filippinerna. Det är ingen stor summa pengar, men man skall komma ihåg att Filippinerna är ett land som i förhållande till många andra länder redan mottar ett internationellt mycket stort bistånd från andra länder än Sverige. Herr talman! Jag tror att jag därmed har besvarat Jan-Erik Wikströms ytterligare frågor.
Herr talman! Jag är överens med biståndsministern om att vi har ungefär samma grundsyn och fattas bara annat. Detta är ju den punkt där Sverige har särskilda förutsättningar att ge bidrag, både därför att vi själva har en förpliktande tradition och därför att vi inte har något kolonialt förflutet, som biståndsministern påpekade i svaret. Jag är glad om vi i större utsträckning än tidigare för de här frågorna på tal i dialogen med våra mottagarländer. Mitt intryck är nog att det tidigare har varit litet dåligt på den punkten. Nu finns det all anledning att låta den här frågan bli mycket tydlig. Utvecklingen över hela världen har ju aktualiserat detta, och det är utomordentligt glädjande. Jag är också tacksam för att biståndsministern delar min uppfattning att när utvecklingen i ett land står alldeles stilla på den här punkten måste det finnas anledning att se över det svenska biståndet. Det måste ju ligga i den här dialogen att man på den mottagande sidan upplever att vi menar allvar med våra synpunkter. Slutligen tror jag att det är mycket viktigt att Sverige snabbt kan ge stöd när ett land är i övergångsskedet från enpartistat till flerpartistat eller från diktatur till demokrati. Jag tycker att vi kom i gång litet väl sent när det gällde Filippinerna. Därför är det så mycket viktigare att vi snabbt kan sätta in insatser i de många länder där man börjar söka sig mot större inslag av demokrati.

Herr talman! På begäran av interpellanten kommer interpellation nr 1990/91:4 inte att besvaras inom föreskriven tid. Interpellationen skall efter överenskommelse mellan statsrådet

Sverige har denna höst ett enormt överskott på kött. Det borde vara en fullträff för Sveriges konsumenter. per kilo, medan köttpriserna i Sverige ligger kvar på sin höga nivå. Vore det inte rimligt om den svenska befolkningen också fick köpa av detta köttöverskott för 6 kr. per kilo?
Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om det inte vore rimligt att den svenska befolkningen fick köpa kött billigt då det finns ett köttöverskott, i stället för att köttet skall exporteras till låga priser. Jag har stor förståelse för frågan. Inom flertalet näringar i vårt land fungerar det så, att om det produceras ett överskott av en produkt så kommer det konsumenterna till godo genom att den ökade konkurrensen pressar ned priset. Inom jordbruket har dock situationen sedan länge varit annorlunda. Genom interna marknadsregleringar har överskotten exporterats och har därmed inte verkat prissänkande på den svenska marknaden. Vårens livsmedelspolitiska beslut innebär dock bl.a. att denna form av reglering försvinner fr.o.m. den 1 juli 1991. Efter en övergångsperiod på tre år, då vissa medel anvisats för att finansiera överskottsexport, kommer eventuella köttöverskott att fullt ut tillåtas påverka den inhemska prisnivån. I samband med det livsmedelspolitiska beslutet anvisade riksdagen 360 milj.kr. för ett omställningsprogram för mjölkproduktionen under budgetåret 1990 93. Pengarna skulle användas dels för att stimulera till minskad mjölkproduktion, dels för att motverka ett prispressande överskott av nötkött till följd av utslaktning av mjölkkor. Regeringen beslutade nyligen om de närmare villkoren för detta program, som sålunda är en del av jordbrukets omställning och inte har som utgångspunkt att exportera stora köttöverskott. Beslutet innebär bl.a. att de 360 miljonerna -- förutom att stimulera till minskad mjölkproduktion -- skall användas såväl för export av nötkött som för att öka konsumtionen på den svenska marknaden genom rabatterade priser.
Herr talman! Herr jordbruksminister Mats Hellström! Jag vill tacka för svaret på min enkla fråga och med svaret i hand bara konstatera hur komplicerad och ibland svårförståelig den svenska jordbrukspolitiken framstår. Min fråga grundar sig på det som en stor svensk allmänhet frågar sig, nämligen hur det kommer sig att våra matpriser är så höga och hur det kommer sig att den svenska konsumenten genom skatter och subventioner är med och betalar flera gånger om för den mat som vi sedan får köpa till ett högt pris i affärerna. Jag undrar fortfarande hur det är möjligt att inte pressa ned matpriserna ytterligare. Vi har naturligtvis i vänsterpartiet tagit upp frågan om momsen på maten, men det räcker inte som förklaring till de höga matpriserna. Jag undrar därför om jordbruksministern på annat sätt kommer att medverka till att försöka sänka matpriserna och att i det här fallet se till att de svenska medborgarna får större möjligheter att köpa kött till lägre priser.
Herr talman! Jag har verkligen all förståelse för frågan. Jag håller med om att våra matpriser är för höga och att våra regleringar är snåriga och svårgenomträngliga. Det är ju därför riksdagen med mycket stor majoritet har beslutat att vi skall avskaffa våra regleringar, vilket skedde genom det beslut som fattades i somras. Detta är ett av riksdagen beställt led i den omställning som skall göra det praktiskt möjligt för bönderna att kunna gå från överskott till balans, och i detta ligger alltså den uppläggning som riksdagen bestämde sig för i somras. Men detta handlar inte enbart om att under en begränsad period exportera köttöverskott från de djur som slaktas, utan det innebär också en rabattering av priser. Redan nu pågår en realisation på nötkött, vilket betyder att priset på nötfärs i slakteriledet sänks med 4:50 kr. per kilo. Med oförändrade procentmarginaler i efterföljande led innebär detta en sänkning av konsumentens pris med 7--8 kr. per kilo. Svensk kötthandel skall även komma med förslag om en köttrea under våren. Detta finns alltså med i det begränsade beslut som riksdagen har fattat om att under några år kunna finansiera den utslaktning som behövs för att vi skall få till stånd en balans. Men det är naturligtvis riktigt att det som Eva Zetterbergs nu har fråga om gäller en del av den betydligt större frågan om en sänkning av matpriserna. Som svar på Eva Zetterbergs tilläggsfrågor kan jag säga att det viktigaste i nästa led av reformen är gränsskyddet och inte minst de förhandlingar som nu pågår inom GATT.
Herr talman! Man kan naturligtvis diskutera behovet av att vi i vårt land äter mer kött. Jag hade heller inte haft någonting emot detta om exporten hade riktat sig mot andra länder, mot u-länder eller mot vissa delar av Östeuropa, där möjligheten för de stora folklagren att äta kött är mycket mindre än i Sverige. Men vårt överskott går ju inte till de grupper som bäst behöver det. Därför vidhåller jag att den väg man är inne på är den rätta, dvs. att man sänker kostnaderna totalt för kött och att man genom att åtgärda de väldiga regleringarna förbättrar möjligheterna för människor i vårt land att komma åt köttet till ett bättre pris. Men det är ju också så att kött ingår som en del bland våra livsmedel totalt sett och att priserna på livsmedlen i stort måste sänkas för att människor i vårt land skall kunna äta väl.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig varför jordbruksdepartementet är avvisande till sockernäringens framställning om export av socker och vad jag tänker göra för att undvika ytterligare problem på grund av en förväntad stor skörd även under innevarande år. De tre senaste åren har varit mycket goda år för sockerbetsodlarna, som har fått skördar långt över det normala. Sockerregleringen innehåller dock inga mekanismer för att hantera överskott. Tillfälliga överskott har i stället överlagrats till senare år. Samtidigt innebär riksdagens ställningstaganden att Sverige skall ha en viss import av socker. Totalt uppgår överskotten de tre senaste åren till ca 100 000 ton. Det är fråga om relativt stora överskott som måste överlagras, eftersom den svenska förbrukningen av socker bara uppgår till ungefär 350 000 ton per år. Först behövs ett förtydligande av vad Sockerbolaget hört av sig om -- någon formell framställning, som omnämns i frågan, finns inte. Sockerbolagets förfrågan gällde i första hand företagets möjligheter att tillämpa ett tvåprissystem för sockerbetor, dvs. att betala det av regeringen beslutade priset för den del av produktionen som säljs i Sverige och världsmarknadspris för produktion därutöver. Ett sådant tvåprissystem innebär i praktiken detsamma som den kollektiva exportfinansiering som finns för andra produkter. Som Ingvar Eriksson vet har riksdagen nyligen beslutat att befintlig kollektiv exportfinansiering skall upphöra. Att i det läget införa en sådan reglering för en ny produkt, där ett sådant system inte funnits hittills, anser jag strida mot grundtanken i det beslut om en ny livsmedelspolitik som riksdagen fattade beslut om i somras och som jag nämnde i mitt förra frågesvar. Vidare skulle en svensk subventionerad sockerexport inte vara i linje med åtagandena i de pågående GATT-förhandlingarna. En subventionerad export skulle bl.a. strida mot överenskommelsen i GATT i april 1989 att inte överskrida då gällande stöd och skyddsnivåer inom jordbrukssektorn. Överenskommelsen innebär också att länderna åtog sig att under år 1990, alltså i år, minska stöd och skydd. Det bör noteras att riksdagen redan i samband med 1977 års jordbrukspolitiska beslut ansåg att den svenska importen vid normalskörd borde uppgå till 10-- juli 1991 inte längre kommer att vara reglerade. I beslutet förutsätts dock import även fortsättningsvis. Det blir emellertid sektorns egen sak att anpassa produktionen. Det kan t.ex. ske genom en neddragning av betproduktionen. Skulle sockerproduktionen normalt ligga något under den svenska förbrukningen, skulle inte heller årsmånsvariationer utgöra något problem. För att underlätta en anpassning och omställning av produktionen har riksdagen också beslutat om olika övergångsåtgärder, t.ex. inkomststöd, omställningsstöd och anläggningsstöd. Även betodlarna kan få del av dessa stöd.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Dock anser jag att svaret är negativt och deprimerande, eftersom det såväl inom jordbruket som inom livsmedelsindustrin i dag behövs ett positivt besked och förståelse för ambitionen att på ett konstruktivt sätt anpassa jordbruket till den omställning som riksdagen har beslutat. Det är beklagligt att jordbruksministern inte inser vad det hade betytt om man fått exportera det temporära överskott som nu finns. Jag kan inte se att jordbruksministern i sitt svar har sagt att det i dag finns bindande internationella avtal som förhindrar oss att genomföra exporten. I svaret framhålls att det beslutats att exportfinansieringen skall upphöra. Finansieringen av den tänkta exporten hade ju odlarna själva tillsammans med näringen i övrigt klarat av genom ett temporärt lägre sockerpris, inte minst därför att man då skulle skapat bättre förutsättningar för nästa års odling. Vi kommer annars ofelbart i den situationen att vi tvingas att mycket kraftigt skära ned på den areal vi har, och vi kommer då också att få strukturproblem. Det är alldeles uppenbart att ingen är betjänt av att vi får ytterligare strukturproblem när vi står mitt inne i omställningsprocessen. Alla parter, såväl odlare och sockerindustri som samhälle, skulle ha nytta av att näringen snabbt kommer i balans igen. Det är detta som näringen vill medverka till. Jag anser att jordbruksministerns svar tyvärr är negativt. Först och främst kan konstateras att det inte finns något bindande avtal som förhindrar oss att genomföra exporten i dag. De långsiktiga löften som regeringen har givit är en något annan sak. Vi står dessutom inför en situation där vi skall anpassa oss till EG. Jag vill fråga jordbruksministern: Är regeringen inte beredd att anpassa sig till EGs prissättning med ett A och B-prissystem?
Herr talman! För det första var det inte regeringen utan riksdagen som år 1977 gjorde uttalanden när det gäller åtagandet av en sockerimport. För det andra, och det är ett viktigt exempel på varför det är nödvändigt med en snabb omställning inom en del av våra näringar. För det andra har det under lång tid förutsatts att det inte alls skall vara någon överproduktion av socker, såsom ju varit fallet för spannmål och annat. Det finns inga regleringskassor eller något annat för att hantera ett överskott på socker. Ändå har producenterna på detta område -- där det finns ett bolag med utomordentligt stark ställning, nämligen Sockerbolaget -- tillsammans med odlarna under år efter år åstadkommit ett överskott, utan att man planerat för att komma i balans. Trots de stora underskott som fanns för några år sedan, vilka skapade problem, fortsätter man -- fastän det inte finns mekanismer att hantera detta -- att åstadkomma ett överskott. Sedan kommer man och vill ha ett system för exportfinansiering, ett system, Ingvar Eriksson, med samma effekter som subventionering. Förvisso betalas inte all annan kollektiv exportfinansiering via budgeten, utan den betalas av näringen. Nu vill man ha ett sådant system som riksdagen under stor enighet har avskaffat i somras som en del av det livsmedelspolitiska beslutet. Jag frågar mig hur moderata samlingspartiet å ena sidan kan tala för en ökad marknadsekonomi och också kritisera andra partier för att de inte tillräckligt tar hänsyn till marknadsekonomins principer, och å andra sidan vill ha en ny reglering på ett område där riksdagen just har upphävt en reglering så fort det finns ett särintresse. Det tycker jag är märkligt.
Herr talman! Det var år 1977 som det fattades ett beslut som innebar en långsiktig utfästelse att importera 10--15 % av konsumtionen. Den importen skulle huvudsakligen ske från u-länder. Såvitt jag vet har den importen huvudsakligen kommit från EG-länderna. Jag anser därför att detta argumentet är mycket svagt. Jag anser däremot att resonemanget om att näringen inte har försökt att vidta åtgärder är felaktigt. Man har begränsat den odlade arealen med inriktningen att få en försörjning i landet. Men det är årsmånsvariationerna som har skapat detta överskott. Det skall vi i och för sig vara tacksamma för. Det visar också, herr jordbruksminister, hur svårt det är att sitta här i riksdagen och besluta och skapa inriktning när det är fråga om en biologisk produktion. Vi måste ta hänsyn till verkligheten. Det verkar jordbruksministern tyvärr inte vara beredd att göra. Sedan till jordbruksministerns resonemang om att vi moderater inte är beredda att gå in för en avreglering. Jag vill bemöta detta med att säga att vi är fullt beredda att genomföra en avreglering, och vi står bakom beslutet. Men det gäller också att anpassa sig till den nya situationen. Än en gång: Varför kan inte vi i Sverige anpassa oss till EG som ändock utgör den framtid som vi kommer att leva?
Herr talman! Jag finner det märkligt att man skall anpassa sig till en avreglering genom att införa en ny reglering för en produkt när riksdagen i enighet beslutat att avskaffa den typen av regleringar för andra produkter. Jag förstår inte varför just moderata samlingspartiet, vilket i andra sammanhang talar så varmt för marknadsekonomin -- enligt min uppfattning kanske ibland för varmt -- så fort det finns ett särintresse träder fram och vill kamma hem en poäng på detta.
Herr talman! Det är inte fråga om ett särintresse. Det handlar om att se verkligheten som den är. Vi vill snabbt uppnå det förhållandet att avregleringen blir verklighet. Men det gäller att i övergången hantera den här frågan på ett vettigt sätt. Vi menar att det inte är fråga om att införa en ny reglering om odlarna är beredda att själva betala kostnaderna för att skapa balans, så att vi kan få en balanserad produktion under kommande år. Det gynnar näringen och dem som arbetar inom den och underlättar också för samhället. Vi kommer annars att få andra problem. Till vad skall vi använda den areal, herr jordbruksminister, som skulle friställas i det fall arealen minskas med så mycket som motsvarar detta kraftiga överskott? Skall man odla spannmål där? Jag vill än en gång ställa frågan: Varför kan man inte försöka inrikta sig på en anpassning till EGs regler och prissättning? Då skulle dessa problem kunna lösas på ett vettigt och enkelt sätt.
Herr talman! EGs regelsystem innebär allmänt en kraftig sänkning av stödnivån i förhållande till den svenska stödnivån. Nu förhandlar såväl länderna inom EG som Sverige om ett åtagande inom GATT att inte införa nya typer av subventioneringar. Detta är en subventionering som innebär en kollektiv exportfinansiering även när odlarna betalar likaväl som när vi har andra producentfinansierade kollektiva exportfinansiering. Jag vill slutligen säga att betodlarna som alla andra jordbrukare får del av de inkomststöd, omställningsstöd och anläggningsstöd som just syftar till att föra över produktionen till andra grödor.
Herr talman! Det är ju ändå så, herr jordbruksminister, att dessa åtgärder inte löser problemen. Det gäller sockernäringens framtid i Sverige. Om vi har ett temporärt överskott är det viktigt att vi kommer i balans för att kunna gå in i avregleringen. Om jag har uppfattat jordbruksministern rätt har han också ställt sig bakom att det blir en avreglering inför nästa års odling. Varför inte då använda ett EG-system med ett A-pris för det vi avsätter i landet och om det blir ett överskott göra det möjligt att exportera till ett mycket lägre pris? Inriktningen är och skall vara att vi skall ha balans i produktionen och konsumtionen. Det är jordbrukets inställning, moderata samlingspartiets inställning och, hoppas jag, också jordbruksministerns inställning, annars blir jag besviken.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig när Talma och Rautasvuoma samebyar kommer att få sitt överklagande om bidrag till nödutfodring av renar prövat av regeringsrätten. Jag besvarade den 8 maj i år en fråga av Berith Eriksson om jag var beredd att vidta några åtgärder i anledning av att lantbruksstyrelsen begärt in renlängder av enskilda samebymedlemmar för att avgöra ärenden om bidrag för att skydda renägare mot ekonomiska förluster vid synnerligen svåra betesförhållanden. I svaret nämnde jag att lantbruksstyrelsens beslut överklagats till regeringen och att ärendet bereddes i regeringskansliet. Enligt rennäringslagen är det inte regeringsrätten, som Berith Eriksson anger i sin fråga, utan regeringen, som prövar överklaganden av lantbruksstyrelsens beslut. Som jag nämnde i mitt svar den 8 maj beslutade länsstyrelsen i Norrbottens län att ett antal samebyar skulle få bidrag av katastrofskadeskyddet under förutsättning bl.a. att fullständig renlängd redovisades till länsstyrelsen. Lantbruksstyrelsen har avslagit överklaganden från de två samebyarna med begäran att bidrag skall lämnas utan att renlängderna lämnas ut till myndigheterna. Som jag nyss nämnde har detta beslut överklagats till regeringen. Talma och Rautasvuoma samebyar har emellertid numera, i likhet med övriga samebyar i Detta skedde den 12 juni, och länsstyrelsen betalade samma dag ut bidragen till de båda samebyarna. Detta har således skett innan regeringen avgjort det överklagade ärendet. Det är därför inte längre aktuellt för regeringen att ta ställning till överklagandet i sakfrågan.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Ja, de har lämnat in sina renlängder, och de har fått sina pengar därför att det rörde sig om mycket stora summor, 1 1/2 milj.kr. De hade inte råd att vänta på regeringens beslut. Men överklagandet gällde om länsstyrelsens rennäringsenhet hade hanterat frågan i enlighet med förordning 1985:339 och lantbruksstyrelsens föreskrift 86:33. Jag har i dag pratat med ordföranden för Talma sameby, och han visste ingenting om att regeringen inte ämnade ta upp frågan nu. Samebyn har även skrivit ett brev till statsministern och svaret från statsministern är daterat den 28 juni. Statsministern säger i brevet att svar skall lämnas i augusti. Mina frågor är då: Tänker regeringen inte uttala sig i den här sakfrågan, om hur rennäringsenheten har tolkat dessa föreskrifter?

Herr talman! Det är inte aktuellt för regeringen att ta ställning till överklagandet i sakfrågan eftersom beslutet från länsstyrelsen kom under det att regeringen prövade själva överklagandet om pengarna till samebyn. Därmed handlar det ju om att formellt avskriva ärendet för regeringens del.
Herr talman! Pengarna till samebyn det var ju en sak och det är över nu. Men regeringen tänker alltså inte uttala sig om det som överklagandet gällde, nämligen hur rennäringsenheten tolkade förordningen?
Herr talman! Frågan gällde regeringsrätten. Det är regeringen som har fått överklagandet och inte regeringsrätten som Berith Eriksson skrev i frågan. Regeringen har inget skäl att pröva sakfrågan eftersom den är avgjord, under det att överklagandet låg hos regeringen, i och med att samebyarna kom in med de fullständiga renlängderna som ligger till grund för att man skall få pengar. Detta var också bakgrunden till att de också fick pengar av länsstyrelsen. Då finns det inget skäl för regeringen att pröva ärendet mer.
Herr talman! Tvistefrågan var egentligen det som jordbruksministern säger, att grunden för att de skulle få pengar var att de lämnade in sina renlängder. De förordningar och föreskrifter som finns när det gäller nödutfordring av renar kräver inte att samebyarna skall lämna in renlängder. Därför är sakfrågan fortfarande obehandlad även om samebyn har fått sina pengar. Man har alltså, som en av rennäringsenhetens tjänstemän förklarat i en tidningsartikel, använt situationen för att pressa fram uppgifter som inte hört till sakfrågan -- att få ersättning för nödutfordring. Även om jag uttryckte mig fel när det gällde regering och regeringsrätt vidhåller jag att det är en lagvidrig tolkning av de förordningar som finns.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att finansiera kostnaderna för spannmålsöverskottet. Beroende på en kombination av en ovanligt god skörd och låga världsmarknadspriser kommer ett underskott att uppstå under året inom spannmålsregleringen. Enligt riksdagens beslut om en ny livsmedelspolitik skall eventuellt underskott i spannmålsregleringen täckas av medel som beräknas inflyta i form av fettvaruavgifter. Statens jordbruksnämnd har i en skrivelse till regeringen redovisat att befintliga medel inom jordbruksprisregleringen och inflytande fettvaruavgifter inte räcker till för att finansiera underskottet i spannmålsregleringen. Regeringen avser att inom kort återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Men jag tror nog att jordbruksministern måste hålla med mig om att det inte var mycket till svar jag fick. Jag begriper att detta naturligtvis är en svår fråga för regeringen att hantera. Jag tycker att det är mycket olustigt att man ännu i slutet av oktober inte har kommit fram till hur man vill hantera den. Det är mycket obehagligt för jordbruksnäringen och för alla bönder som nu berörs av detta och inte får besked om hur problemet skall lösas. Det påverkar ju hela deras ekonomi och framtida planering. Riksdagen fattade beslut om avreglering i somras, och det är mycket bra, men detta skall ske över en femårsperiod. Men just situationen med spannmålsöverskottet belyser absurditeten i det system som vi har dragits med så länge. För det första detta att en god skörd av nästan alla betraktas som ett mycket negativt faktum som bara ställer till problem. En god skörd borde naturligtvis välkomnas och vara till nytta och glädje för landet. För det andra det stora ekonomiska problem som det innebär att t.o.m. världsmarknadspriserna nu är nere i ungefär 35 öre per kilo. Riksdagsbeslutet innebar en ersättning till spannmålsproducenterna på 1:30 kr. per kilo. Kronan där emellan måste täckas av bönderna, av konsumenterna och över statsbudgeten. I vårt förslag ville vi detta första år sänka spannmålspriset mer drastiskt. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen med sådan förkärlek numera gör upp åt höger och inte har lyssnat mera på oss i det här fallet. Nu ryktas det, och det oroar många, att man skall finansiera detta med hjälp av höga slaktdjursavgifter. Och det skulle ju motverka en annan del av det beslut som riksdagen fattade i juni om att komma bort från jordbruksprisregleringen, nämligen att vi skall ha bort också överskottet när det gäller mjölkproduktionen. Vi skulle därför se till att få en ökad utslaktning. Om man nu höjer slaktdjursavgifterna får vi två beslut som precis motverkar varandra. Jag skulle därför gärna vilja ha preciserat att detta ingår i det förslag som regeringen kommer att lägga fram.
Herr talman! Först när det gäller detta om höger och vänster. Det var faktiskt fem av riksdagens partier som, efter mycket bra diskussioner, lade fram det betänkande som riksdagen antog. Där ingick även vänsterpartiet, så både höger och vänster var väl med. Sedan håller jag med Annika Åhnberg om att den här frågan naturligtvis i hög grad illustrerar det som Annika Åhnberg nämnde, nämligen de absurda förhållanden som har kommit att råda med ett gammalt regleringssystem. Trots de olika åtgärder som har vidtagits sedan 1985, då man försökte att komma till rätta med dessa överskott, är man tyvärr ändå tillbaks i rekordstora överskott -- trots Omställning 90, trädesprogram och andra åtgärder. Detta visar verkligen att vi för att komma ifrån den här typen av problem i framtiden måste ta det grepp som vi är helt överens om och som verkar framåt. Jag har inte alls några andra värderingar än Annika Åhnberg i detta fall. När det sedan gäller tiden är det ingalunda i förhållande till tidigare höstar sent när det gäller villkoren för överskotten. Det är tyvärr så, Annika Åhnberg. Jag skulle inte ha någonting emot att ur andra synpunkter redovisa detta. Men när man i regeringskansliet är i slutberedningen -- och det handlar verkligen om slutberedningen -- av ett förslag, redovisar man varken den ena delen eller den andra eller om någon del finns med eller inte. Då blir tyvärr svaret kortfattat. Jag förstår att Annika Åhnberg tycker det, men det har med principen att göra och inte med den här frågan i sig.
Herr talman! Riksdagsbeslutet i våras var ju en kompromiss och vi ingick i den kompromissen. En kompromiss innebär ju att man får ge och ta, och vi fick ge avkall på en hel del av de saker som vi hade med i vår motion. Men det är klart att om regeringspartiet hade velat, hade mixen i denna kompromiss kunnat ha en annan fördelning än den nu fick. Men vi skall inte ta upp tiden med att diskutera det. Det här är ett beslut, som fem av riksdagens partier står bakom och som vi i vänsterpartiet fortsättningsvis kommer att hålla fast vid. Eftersom jag nu inte kan få något förtydligande svar på min fråga, vill jag till den fortsatta beredningen i regeringskansliet skicka med några funderingar kring dels om man kan hitta möjligheter till någon typ av större överlagring, dels om man redan på kort sikt kan finna någon typ av avsättning för denna spannmål, t.ex. etanolframställning eller någon annan typ av biobränsleproduktion.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att minska antalet dispenser från djurskyddslagen. De dispenser Annika Åhnberg tar upp i sin fråga rör djurstallar som var i drift när beteskravet infördes den 1 juli 1988. I djurskyddslagen föreskrivs att livsmedelsproducerande djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjligheter att bete sig naturligt. På grund härav föreskrev regeringen i djurskyddsförordningen bl.a. att nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader sommartid skall hållas på bete. Samtidigt gavs miljö och hälsoskyddsnämnderna möjlighet att ge undantag från beteskravet om särskilda skäl förelåg. I form av allmänna råd har lantbruksstyrelsen givit exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga. Skälet till detta var bl.a. att ge tid för att ändra växtföljden och anlägga betesmarker. Generellt sett skall det inte behövas några dispenser efter den 1 juni 1991 av det skälet att man inte har hunnit anlägga betesmarker. Undantag kan naturligtvis förekomma, men dessa dispenser fordrar att det finns alldeles särskilda skäl och dispenserna skall självfallet vara korta och tidsbegränsade. Endast i undantagsfall och då djurhållningen fanns när beteskravet infördes och förhållandena är sådana att bete aldrig kan anläggas kan det bli fråga om icke tidsbegränsade dispenser, t.ex. då fastigheten är belägen vid en starkt trafikerad väg som gör det omöjligt att ta ut korna på bete. För djurägare som startade sin verksamhet efter lagens ikraftträdande är dock förutsättningarna för undantag annorlunda, eftersom dessa djurägare kände till kraven i lagstiftningen vid verksamhetens början. För att förtydliga att undantag från beteskravet för nystartade djurägare förutsätter mycket speciella omständigheter skärpte regeringen bestämmelserna från den 15 mars i år. Ändringen innebär att dispens för dessa djurägare endast kan medges om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om det är nödvändigt med hänsyn till oförutsedda extraordinära omständigheter. Vid ikraftträdandet av den nya djurskyddslagen beräknades att ca 10 % av landets besättningar inte uppfyllde kravet på betesgång. En av lantbruksstyrelsen nyligen genomförd stickprovsundersökning indikerar att huvuddelen av dessa 10 % nu löst frågan om betesgång, och att endast 1--2 % av antalet mjölkproducerande besättningar har medgetts undantag. Merparten av de beviljade dispenserna gäller besättningar i Norrland, vilket är betingat av de speciella förutsättningar som råder där. Under våren 1991 kommer en totalundersökning av dispensgivningen att genomföras genom lantbruksstyrelsens försorg. De hittills genomförda undersökningarna ger dock inte anledning att anta att antalet dispenser skulle vara högt. Skulle det mot förmodan visa sig att dispensgivningen har varit alltför generös får en skärpning av reglerna för dispensgivning övervägas.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Den nya djurskyddslagen upplevdes av de allra flesta som någonting mycket positivt. Den var egentligen också ett steg i en kvalitativ utveckling där man så att säga för hela samhällets räkning kommit fram till att människans förhållningssätt till djuren i grunden skall ha en annan inriktning än tidigare, då djuren har varit till för oss människor att utnyttja. Nu har det genom en lag stadfästs en annan syn där djur respekteras för deras egen skull. Inom en mycket stor del av jordbruket hade man naturligtvis djuren på bete redan innan den här lagen kom till. Ibland får man en känsla av att denna diskussion ger en något snedvriden bild av situationen inom jordbruket. Det finns också en annan typ av diskussion som går ut på att det egentligen skulle vara bättre för korna att stå inne året om. Då skulle de slippa att bli myggbitna och att råka ut för annat elände. Man skulle kunna använda precis samma argument när det gäller människor. Det är klart att om vi håller oss inne året runt, slipper vi myggbetten. Jag är ändå övertygad om att vi människor, liksom korna, föredrar att vara ute även om det innebär en del problem. När jag ställde min fråga kände jag inte till den stickprovsundersökning som refereras i svaret. Det är mycket uppmuntrande att det nu visat sig att huvuddelen av dem som fått dispens har löst problemen. Detta är mycket glädjande. Om man stiftar en mycket bra lag, som får alla som kämpade för denna lag att tro att kampen avslutats med seger, och om man sedan förenar den här lagen med mycket generösa dispensmöjligheter, finns det en risk dels för att man har urholkat respekten för lagen, dels för att de som har kämpat för lagen inte är tillräckligt uppmärksamma på att de egentligen inte har uppnått sitt mål. Men nu förefaller det som att vi är på god väg att nå dit vi ville.
Herr talman! Jag delar Annika Åhnbergs syn på djurskyddslagen. Jag har också legat bakom både beslutet i riksdagen och de restriktiva dispensmöjligheter som gavs. Jag delar också Annika Åhnbergs syn på att om det finns en känsla i samhället av att det pågår en generös dispensgivning som leder till någonting annat än vad som var avsett med lagen, är detta naturligtvis inte bra. Det var ett av skälen till att jag reagerade när man för något år sedan kunde ta del av uttalanden i pressen om att det när det gäller nyproduktion minsann skulle räcka med cementplattor och annat. Vi skall inte sticka under stol med att det, precis som Annika Åhnberg sade, finns och har funnits ett motstånd mot lagen. Men när dessa tidningsuppgifter spreds var det viktigt att markera att det inte förhöll sig så. Därför skärptes dispensreglerna för de nya djurstallarna, även om den ursprungliga innebörden var densamma. Skärpningen föranleddes av det skäl som Annika Om det nu, i motsats till lantbruksstyrelsens undersökningar, visar sig att dispensgivningen är för generös när det gäller de gamla stallarna, får vi överväga en skärpning där också. Hittills finns det ingenting som visar att så skulle vara fallet.
Herr talman! Den undersökning som jordbruksministern refererade till var ju en stickprovsundersökning. Därför tycker jag också att det är glädjande att jordbruksministern i svaret säger att man under våren 1991 kommer att göra en mer genomgripande undersökning av dispensgivningen. Det gör det möjligt att utvärdera dispensgivningen och se hur den har utfallit i verkligheten.
Herr talman! Jag vill anmäla att jag på grund av arbetsbelastning inte kommer att besvara Annika Åhnbergs interpellation om matpriserna inom föreskriven tid, utan jag avser att besvara denna interpellation den 9 november. Detsamma gäller för Kjell Ericssons interpellation om jordbruket i norra Sverige, som jag avser att besvara samma dag.

Herr talman! Bo Hammar har frågat mig om jag är beredd att -- efter ett slutligt avgörande i ett pågående mål vid Stockholms tingsrätt -- tillsätta en utredning med företrädare för advokatsamfundet och rättsvetenskapsmän med uppgift att föreslå sådana förändringar i rättegångsförfarandet som påkallas för att stärka domstolarnas oberoende och målsägandebiträdenas ställning. Jag är angelägen om att inte kommentera domstolarnas handläggning av pågående mål och domstolarnas rättstillämpning. Så mycket vill jag emellertid säga att vi inom justitiedepartementet fortlöpande bevakar eventuella reformbehov i fråga om den lagstiftning som hör till departementets ansvarsområde. Om det visar sig att domstolarnas eller myndigheternas praxis utvecklar sig i en riktning, som inte var avsedd vid lagstiftningens tillkomst eller som inte överensstämmer med Sveriges åtaganden internationellt, kommer vi naturligtvis att uppmärksamma detta inom departementet och vidta de åtgärder som behövs.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret som jag är ganska nöjd med. Min avsikt med frågan var inte heller att vi här skulle diskutera den pågående rättegången, hur domstolen handlägger detta mål och andra frågor som har kommit upp. Min avsikt var i stället att det kanske finns anledning att se över detta efter det att domstolen är klar med sitt avgörande. Laila Freivalds vet också att det har kommit mycket hårda reaktioner från en rad av våra främsta rättsvetenskapsmän, advokatsamfundet m.fl. Det gäller personalkontrollen av nämndemännen, SÄPOs medverkan vid rättegången och målsägarnas rättighet m.m. Vi skall naturligtvis inte diskutera de frågorna här, eftersom det är domstolens sak. Jag är dock nöjd med att justitieministern håller öppet för att det kan bli anledning att se över dessa frågor efter rättegången.

Herr talman! Annika Åhnberg har ställt en fråga till statsministern om säkerhetspolisens personregistrering. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Annika Åhnbergs fråga bygger på tidningsuppgifter om att man inom rikspolisstyrelsens styrelse skulle ha diskuterat en arbetskonflikt vid Saab-Scania vintern 1990, och frågan gäller vad regeringen tänker göra med anledning därav. Det finns noggranna regler för säkerhetspolisens register. Reglerna är bl.a. ett uttryck för det förbud mot åsiktsregistrering som gäller. Det är för mig en självklarhet att säkerhetspolisen iakttar föreskrifterna. Att så är fallet bestyrks av den mycket grundliga och ingående utredning som justitiekanslern på regeringens uppdrag gjort om ifrågasatt otillåten åsiktsregistrering hos säkerhetspolisen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Ministern säger i sitt svar att min fråga grundar sig på tidningsuppgifter. Man kan ana något av inställningen att det skulle vara ett oseriöst underlag för en fråga. Mitt problem är då att det i det här sammanhanget förmodligen aldrig kommer att finnas någon annan typ av underlag som jag kan få tillgång till, eftersom protokollen från SÄPO styrelsens sammanträden inte är tillgängliga för mig. Jag finner det ganska självklart att det, när den här typen av uppgifter förs fram i pressen, finns anledning att reagera och fråga vad som egentligen ligger bakom. Jag övervägde ändå länge innan jag ställde denna fråga. Det berodde inte på några principiella betänkligheter. Jag tycker att det är en viktig fråga att diskutera. Jag övervägde av personliga skäl, eftersom jag är gift med en av de personer som nu i dessa tidningsuppgifter utpekas som säkerhetsrisk. Det är alltid olustigt att stå här och personligen vara inblandad i sådana frågor som man tycker är principiellt viktiga och därför vill ta upp. Den socialdemokratiske ledamot som nu enligt tidningsuppgifterna har tagit upp dessa frågor har själv dementerat och sagt att han självfallet inte tycker att strejkande arbetare skall registreras som säkerhetsrisker. Frågan kvarstår likväl. Han har också sagt att han tog upp detta. I samband med en diskussion om rikets inre säkerhet fann han det lämpligt att ta upp en diskussion om att det förekom fackliga oroligheter och strejker på Scania i Södertälje. Han måste väl ändå ha tyckt att det faktum att det förekom fackliga stridigheter på Scania hade någon relation till rikets inre säkerhet. Varför skulle han annars över huvud taget ta upp denna fråga i det sammanhanget? För alla de arbetare på Scania som är indragna i dessa oroligheter är det mycket olustigt att få den här stämpeln på hela affären, eftersom de självfallet drivs av en ambition att förbättra sin arbetsmiljö och sina löneförhållanden och inget annat. Därför har jag i min fråga tyckt att det skulle vara bra om man från regeringens sida fick ett klarläggande om att detta är självklara rättigheter och inget som SÄPOs styrelse över huvud taget behöver diskutera.
Herr talman! Jag varken kan eller vill lägga mig i vilka diskussioner som förs i en styrelse. För mig är det väsentliga att det inte får förekomma någon åsiktsregistrering. Genom de uppgifter som har kommit fram i detta sammanhang har det också bekräftats att det inte var det som det var fråga om och att det självfallet är både styrelsens och verksledningens uppgift att säkerställa att någon åsiktsregistrering inte sker.
Herr talman! Något klargörande från civilministerns sida kan man uppenbarligen inte få. Det verkar snarare tvärtom som om civilministern tycker att det är självklart att man diskuterar just denna typ av händelser i samhället på möten med SÄPO-styrelsen. Jag tycker att det är mycket upprörande. Jag har nämligen svårt att föreställa mig att man diskuterar alla andra typer av fackliga situationer i SÄPOs styrelse. Varför skulle man utvälja just denna typ av händelser där ett LO-kollektiv protesterar? Jag tycker att det är angeläget att en representant för arbetarrörelsen -- jag utgår ifrån att ministern betraktar sig som en sådan -- klarlägger att man tycker att goda fackliga rättigheter är självklara i vårt samhälle och inte något som skall länkas samman med diskussioner om rikets inre säkerhet.
Herr talman! Ja, Annika Åhnberg, jag betraktar mig som en representant för arbetarrörelsen i Sverige. Fackliga rättigheter skall självfallet respekteras. Det är dock inte detta frågan gäller. Frågan gäller om krav på åsiktsregistrering har framställts eller om någon åsiktsregistrering har skett. I mitt svar sade jag att jag utgår ifrån att så inte sker, eftersom detta inte bara är lagbundet utan dessutom ingår i den svenska regeringsformen.
Herr talman! Jag tillhör dem som anser att vi behöver en säkerhetspolis, och jag tillhör också dem som anser att vi bör ha en demokratisk insyn i och kontroll av denna säkerhetspolis. Därför gör det mig så upprörd att de som är satta att utöva denna demokratiska insyn och kontroll gör kopplingen mellan SÄPOs verksamhetsområde och fackliga oroligheter. Jag tycker att det borde föranleda regeringen till en smula eftertanke. Man bör försöka fundera litet grand över om man inte behöver förstärka och utveckla den demokratiska kontrollen över SÄPO.

Herr talman! Kjell-ArneWelin har frågat statsministern om han avser att verka för att statsrådens löner återställs till 1989 års nivå och att redan utbetalda lönehöjningar för 1990 återbetalas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är statsrådslönenämnden som fastställer statsrådens arvoden. Nämnden har inrättats för den uppgiften genom ett beslut av riksdagen. Regeringen varken får eller vill lägga sig i vad nämnden beslutar. Jag vill dock tillägga att statsråden för sin del inte önskar sig några höjningar i nuvarande läge och även uttryckt detta offentligt. januari 1990. Enligt vad som sagts från statsrådslönenämnden motsvarade denna höjning i huvudsak inflationen år 1989. Någon kompensation till statsråden för andras löneökningar år 1990 har nämnden inte beslutat om.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. För statsrådens löner gäller samma sak som för riksdagsledamöternas löner, nämligen att utomstående fastställer vilken lönenivå som skall gälla. Riksdagsmännen, vilket civilministern mycket väl känner till, har beslutat att avstå från den löneökning som skulle gälla från den 1 oktober. Min fråga till statsministern -- som besvaras av civilministern -- gäller om statsråden är beredda att göra samma avkall och avstå från redan gällande löneökningar från 1990 som riksdagsledamöterna. Civilministern svarar inte på detta. Svaret är i och för sig viktigt, men det är inget svar på frågan. Min fråga gäller fortfarande: Är statsråden beredda att i likhet med riksdagsledamöterna avstå löneökningen för 1990?
Herr talman! Riksdagsarvodena justerades den 1 med 7,0--7,5 %. Man bör notera, herr talman, att denna justering på 7,0--7,5 % för 1989 90 på 17--18 %. Jag tycker att det är ganska jämförbart att både statsråden och riksdagsledamöterna på det sättet visar sitt ansvar, argumenterar för och bestämmer sig för att man inte vill ha några ytterligare ökningar under 1990. Då tycker jag att båda parter har visat samhällsansvar.
Herr talman! Civilministern, riksdagsledamöternas löner är frysta på 1989 års nivå, medan regeringen har fått en lönekompensation 1990 -- jag tror att det är från den 1 april -- på mellan 3 000 och 4 000 kr. Det är lika mycket som riksdagsledamöternas löner skulle höjas. Jag tycker personligen att det skulle vara mycket klädsamt och sannolikt också förstärka symbolvärdet om statsråden, precis som riksdagsledamöterna, låter bli att ta ut några löneökningar för 1990. Statsråden har alltså redan fått sina löneökningar den 1 april 1990.
Herr talman! Jag är ledsen att Kjell-Arne Welin inte lyssnar på vad jag säger. Jag säger att riksdagsledamöternas löner justerades den 1 Den 1 januari 1990 justerades även regeringsledamöternas löner med 7--7,5 %. Jag tycker att båda parter på detta sätt har visat sitt samhällsansvar. Men det är fakta, Kjell-Arne
Herr talman! Det kan hända att man kan hävda detta, eftersom riksdagsledamöterna fick en löneökning i januari på några hundra kronor, och statsråden fick en löneökning i januari på 3 000-- 4 000 kr. Jag tycker inte att man kan säga att detta är jämförbart. Den faktiska situationen, civilministern, är att statsråden detta år har fått en löneökning på 3 000--4 000 kr., att riksdagsledamöterna har fått ett par hundra kronor och att riksdagsledamöterna avstår vidare löneökningar för 1990--1991. Jag tycker, som jag sade nyss, att det skulle vara klädsamt om statsråden valde samma väg.